Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört under föregående ärende yrkar jag å utskottets vägnar bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1990/91:3 behandlas 34 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1990. Dessa gäller kemikalieinspektionen, lagstiftningsarbetet och förbud mot miljögifter. Samtliga yrkanden har avstyrkts av utskottet. Herr talman! Vi moderater i utskottet har i två reservationer, nr 9 och 18, markerat vår uppfattning när det gäller användningen av vissa miljögifter samt forskning om klorföreningars skadeverkningar. Vi har i partimotion nr 773 krävt dels omfattande forskningsinsatser för att miljöproblemen skall kunna upptäckas på ett tidigt stadium, dels ytterligare åtgärder för att olika miljögifter skall kunna minimeras. Vi anser att strängare regler är motiverade när det gäller användning av t.ex. klorerade kolväten och tungmetaller. Kvicksilver i febertermometrar och klorerade kolväten i hushållskemikalier är exempel på ämnen som kan ersättas av andra ämnen med mindre miljöpåverkan. Därför bör de också kunna ersättas. Användning av klorerade kolväten och tungmetaller bör i princip tillåtas endast då realistiska ersättningsämnen eller alternativa produktionsmetoder saknas. Vi vill i reservation nr 9 ge regeringen detta till känna. Herr talman! I reservation nr 18 följer vi upp vårt förslag i en kommittémotion med nr Jo883. Vi anser att naturvårdsverket bör få möjligheter att intensifiera forskningen om olika klorföreningars skadeverkningar. Det vore en av de mest välmotiverade satsningar vi kunde göra för att därmed snabbt kunna öka takten när det gäller förbättringar i den marina miljön. Herr talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 9 för att spara tid, men jag stöder givetvis reservation nr 18 som vi har lagt fram och i övrigt utskottets hemställan.

Herr talman! Så står vi åter i samma situation som förut. En hel rad förslag för att på olika sätt värna miljön har lagts fram av de olika politiska partierna och kommer att avslås, därför att den socialdemokratiska regeringen saknar handlingskraft på miljöområdet. I ett vakuum fritt från visioner, framåtanda och hårt arbete för miljön frodas interna maktkamper, och utredandet rullar vidare i regeringskansliet. Så länge inte regeringen har en miljöpolitik i sak, utgörs den socialdemokratiska politiken av ett nej. Här finns med något enda undantag, som jag kommer till senare, inga öppningar för nya förslag. Kemisamhället är en företeelse på gott och ont. Den ''kemiska revolution'' som vi genomgått under de senaste årtiondena har inneburit att åtskilliga tusen kemiska ämnen används dagligen -- ofta med okända miljö och hälsoeffekter. Denna utveckling har inneburit att människan ibland utsätts för oacceptabla risker och konsekvenser. Samtidigt är det klart att mycket av det som vi omges av och tycker är bra finns tack vare denna ''kemiska revolution''. Många produkter och verksamheter bygger på möjligheterna att syntetisera nya ämnen, t.ex. mediciner, samt skapa nya material, t.ex. Vi varken kan eller skall avsäga oss ''kemikaliesamhället'', men vi får inte blunda för de -- ibland mycket allvarliga -- problem det kan innebära. Kemikalierna är redan i dag ett allvarligt bekymmer och kommer enligt många forskare att bli ett av framtidens stora problem. Det är folkpartiets uppfattning att de kemikalier och miljögifter som hotar miljön, och i förlängningen människans existens, måste prioriteras högre i regeringens politik. Delar Jan Fransson den uppfattningen? Herr talman! Folkpartiet har i många år understrukit vikten av att materialbalanser upprättas för de mest farliga och använda ämnena. På så sätt kan kemikalieflödet följas och identifikation av problem göras. Efter en lång och seg vandring för detta viktiga förslag tillgodoses vår mångåriga motion med information om att utformningen av materialbalanser nu pågår i regeringen. Det gäller, Jan Fansson, att miljöminister Birgitta Dahl slutar gräma sig över att förnuftet fått in en fot i kärnkraftshandläggningen och sätter fart på detta ärende. Så värst länge till kan vi knappast vänta. Herr talman! Socialdemokraterna ställde i valrörelsen 1988 ut många tomma löften. I och med behandlingen av detta betänkande kan socialdemokraterna inte längre slingra sig undan att ytterligare att sådant avslöjas. Alla s.k. Sverigenya ämnen skulle minsann förhandsgranskas. Nu när den här valperioden snabbt går mot sitt slut har regeringen inte lämnat något förslag som uppfyller detta löfte. Varför uppfyller inte regeringen detta vallöfte, Jan Fransson? Brister som upptäcks i dne nuvarande miljölagstiftningen måste enligt folkpartiet snabbt täppas till. Biologiska bekämpningsmedel, vilkas risker och effekter kan jämföras med de kemiska bekämpningsmedlens, omfattas inte av förordningen om kemiska bekämpningsmedel. Därför borde enligt vår uppfattning regeringen lägga fram ett förslag här i riksdagen om en lag om bekämpningsmedel. Kemikaliekontrollutredningen har visat vägen. Men socialdemokraterna avslår naturligtvis vårt förslag. Hur lång är långbänken i den här frågan, Herr talman! Jag vill till slut säga följande. Kläder och textilier behandlas med formaldehyd för att de skall se släta och snygga ut när vi köper dem. Men medlet ger allergier. Formaldehyd är en gas som frigörs i luften när den kommer i kontakt med värme. Människans känslighet varierar, men spädbarn ligger extra illa till. T.o.m. ökad cancer har kunnat påvisas för den som ofta exponeras för detta. Kemikalieinspektionen har publicerat en kartläggning av produkter och varor som innehåller formaldehyd. Länder som t.ex. Japan och Finland har därför infört gränsvärden. Allergiutredningen har faktiskt föreslagit att gränsvärden införs även i Sverige. Men inte så med en socialdemokratisk regering. Jan Fransson, varför avstyrker socialdemokraterna folkpartiets förslag om gränsvärden för formaldehyd för kläder? Folkpartiet står bakom reservationerna 2, 6 och 8, men av hänsyn till kammarens arbetsbelastning nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 8.

Herr talman! Vi lever i ett samhälle där vi använder väldigt mycket kemikalier, räknat i både kilo och i antal kemikalier. Det är väl mycket sagt att vi vet hur alla dessa kemikalier påverkar oss människor. Många människor lider av allergisjukdomar, överkänslighet, osv. som säkerligen har sin grund i att vi använder en mängd ämnen som inte är bra för oss och som vi reagerar negativt på. Det måste alltså vara en ambition att vi så långt möjligt försöker få bort dessa ämnen och preparat så att vi slipper dessa bekymmer. Som Anders Castberger sade finns det många kemikalier som är nyttiga och bra, och det finns för den delen även kemikalier som inte är farliga. Allt som vi har runt omkring oss är ju på sitt sätt kemikalier. Men vi måste anstränga oss väldigt mycket mer för att använda kemikalier som kan gå in i det naturliga kretsloppet och som inte förstör de ekologiska systemen utan som kan finnas med i de ekologiska systemen utan att de förstörs över tiden. I det här betänkandet behandlas en mängd olika förslag som i och för sig är mycket bra. Mycket av det som står i betänkandet kommer att behandlas i vår igen när regeringen lägger fram en proposition om miljön. En utredning är tillsatt för att utreda lagstiftningen på kemikalieområdet och som också kommer med förslag. Mot denna bakgrund anser vi från centerpartiets sida att det inte har funnits anledning att ställa oss bakom alla krav i detta sammanhang, vilka i och för sig kunde ha varit bra och vettiga. Det har sedan 1988, då vi fick en samlad miljöproposition, inte hänt så förfärligt mycket. Socialdemokraterna har väntat och avstått från att lägga fram förslag på grund av att de skall lägga fram dem i vår för att på det sättet samla ihop det som de eventuellt vågar göra. Vi får se vad det blir av dessa förslag. Men jag lovar att vi från centerpartiets sida kommer att vara mycket aktiva för att vi då skall kunna fatta de beslut som är nödvändiga för att skapa en bättre miljö och en bättre atmosfär för människorna. Centerpartiet har fogat två reservationer till betänkandet, vilka vi anser vara mycket väsentliga, och de gäller freonutsläppen. Koldioxidutsläppen är ett bekymmer som vi diskuterar mycket, men det är inte bara koldioxid som förorsakar bekymmer med ozonet, utan det är även freonerna. Tack vare centerinitiativ här i riksdagen har vi fått till stånd ett beslut om avveckling av användningen av freon. Men det här är inte ett teoretiskt problem, utan det är ett reellt problem, ett problem som finns och som vi faktiskt kan se konsekvenserna av. Det är ett bekymmer inte bara för oss i Sverige utan det är ett globalt bekymmer. Därför spelar det ingen roll var dessa freoner används eller var utsläppen sker. De blir ett bekymmer för oss alla oavsett var detta sker. Därför är det inte rimligt att vi säger att vi skall avstå från att använda freoner men att vi från andra länder skall importera produkter som innehåller freoner. Vi måste alltså se till att vi får ett system och regler som innebär att dessa varor inte kommer in i Sverige från andra länder. Utsläppen blir lika förödande om de sker i andra länder som om de sker i Sverige. Och de ansträngningar som svenska företag gör kanske inte ger de resultat som var tänkt, eftersom deras ansträngningar så att säga förstörs genom en, som jag skulle vilja kalla det, illojal konkurrens. Herr talman! Vi får anledning att ofta återkomma till dessa frågor under det närmaste halvåret, så att vi får en bra lösning på dessa problem och får en minskning av antalet farliga kemikalier och en övergång till fler och fler kemikalier som har ett biologiskt ursprung. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservation 12. Centern har även fogat en andra reservation till betänkandet, vilken vi naturligtvis står bakom, men jag yrkar i detta sammanhang inte bifall till den.

Herr talman! Många av de svåraste miljökatastrofer som världen har upplevt var effekter av kemikaliehantering, sådana som i Seveso 1976, när en explosion i en kemisk fabrik orsakade stor ödeläggelse. Dioxiner spreds ut, och stora jordbruksarealer blev obrukbara för lång tid. Detsamma gäller den fruktansvärda olyckan i Bhopal 1984, när tusentals människor dog som effekt av att en mycket giftig gas släpptes ut från en kemisk fabrik. Vid Sandozbranden 1986 fick floden Rhen ta emot hundratals ton av insektsgifter och bekämpningsmedel, och vattentäkten förstördes för en tid framåt. Också många av de långsamt växande miljöproblemen, som vi först efter lång tid har blivit medvetna om och som inte har drabbat oss som plötsliga katastrofer, har varit effekter av samhällets kemikaliehantering -- DDT och PCB, för att ta några exempel. Det är produkter som nu är förbjudna, men som trots att det har varit det under ett antal år ändå fortsätter att ställa till problem, t.ex. i Östersjön. Klorfluorkarboner eller freoner har nämnts här tidigare. Det är utan tvivel så att kemikaliehanteringen är en av vårt samhälles största källor till miljöproblem, och det är ett växande problem, eftersom kemikaliehanteringen i samhället blir mer och mer omfattande. Varje år släpps ju nya syntetiskt framställda ämnen ut på marknaden, eller nya produkter som innehåller kombinationer av ämnen. Vi saknar i dag effektiva styrmedel. Vi hinner från samhällets sida helt enkelt inte med att kontrollera och styra denna process. Vi vet inte hur de här ämnena och produkterna i sig kommer att påverka människors hälsa eller miljön. Vi vet definitivt inte hur de kommer att bete sig när de samverkar, t.ex. i industriprocesser eller när de hamnar tillsammans i avfallet. Om detta vet vi mycket litet. Det enda vi med säkerhet kan säga är att vi i framtiden säkerligen kommer att få se många fler miljöproblem orsakade av vår kemikaliehantering. Det finns verkligen anledning för oss att fundera över vad vi skall göra från samhällets sida för att hitta bättre och mer effektiva styrmedel. Det är uppenbart att de som vi har i dag inte är tillräckliga. I teorin vilar ansvaret för kemikaliehanteringen på den som producerar, importerar, överlåter eller handlar med kemikalier, men vi vet alla att det i praktiken inte fungerar så. Om man går in på en bensinmack och frågar personalen vad som ingår i de produkter som står uppställda där, vet den som regel inte ens detta, ännu mindre vilka effekter de kan tänkas få på miljön eller på människors hälsa. Substitutionsprincipen, som nu finns inskriven i lagen, har de förmodligen inte ens hört talas om. Den innebär att man skall byta ut produkten, om det finns någon annan som är likvärdig men inte har samma negativa miljöeffekter. Detta fungerar inte alls i praktiken. Det betyder att det finns all anledning för oss i denna församling att ändra på lagstiftning och regler. Vi måste skapa ett helt nytt regelverk för kemikaliehanteringen. Jag har inte yrkat bifall till det förslag som folkpartiet har framlagt om materialbalanser. Det beror inte på att vi från vänsterpartiet tycker att det skulle vara fel med materialbalanser utan på att vi tycker att det är en del i ett större system, som måste innehålla många fler moment. Man måste också göra en produktanalys, inte bara redovisa vilka material man från början satt in utan också hurdan effekten av de olika materialen blev, hur de skall användas under den tid som produkten skall existera i samhället och också hur den slutligt skall tas om hand som avfall. Genom denna typ av livscykelspecifikationer eller produktanalyser och med miljökonsekvensanalyser av verksamhet, där producenter och de som tillhandahåller produkterna åläggs att redovisa sådant här inför samhällets myndigheter, får dessa ett underlag för sitt arbete, sin tillsyn och sin kontroll, och för att t.ex. bestämma miljöavgifter. Man får också ett underlag för konsumenterna. När vi i dag kommer in på bensinmacken eller i affären och ser på produkterna är det inte tillräckligt tydligt för oss som konsumenter vad de innehåller eller vilka effekter de har på miljön och hälsan. Därför måste det ansvar som producenterna i teorin har förtydligas, så att det också kommer att fungera i praktiken. Vi kommer aldrig någonsin att kunna hantera kemikalieutflödet, om vi skall ha det som nu, då samhällets myndigheter, framför allt kemikalieinspektionen, i efterhand skall försöka komma in och stoppa det som redan har gått fel. Då får vi den typ av olösliga problem som vi får leva så länge med och som ställer till så mycket av problem för oss. Det behövs alltså effektivare styrmedel, och vi har lagt fram förslag till sådana från vänsterpartiet, vilka har behandlats i andra sammanhang och vilka vi skall återkomma med när riksdagen till våren skall behandla den samlade miljöpolitiken. Men dessutom måste ett stort ansvar vila på oss som konsumenter, även om det svårt. Alla av oss tyckte inte att kemi var särskilt lätt eller roligt i skolan. Det är dessutom mycket svårt att förstå de olika beteckningar som producenterna använder eller att veta vad som döljer sig bakom produkternas mer eller mindre fantasifulla namn. Detta ställer i sin tur stora krav på samhället att genom utbildning och information underlätta för människor att bli kunniga och insatta på det här området. Det är därför som vi har krävt att man skall gå ut med en tydlig och bra miljömärkning. Jag yrkar bifall till reservation 1, som handlar om detta. Vi har också i en annan reservation tagit upp ett förslag som vi inte heller denna gång fick gehör för, och det är att man skall göra kemikalieinspektionens produktregister mer tillgängligt för allmänheten, så att människor skall kunna använda detta register för att få reda på vilka kemikalier som ingår i en produkt. Det används alldeles för litet. Och vi tror att det beror på att människor upplever detta register som alldeles för slutet. I betänkandet behandlas en lång rad olika ämnen från vitt skilda områden. Vi delar från vänsterpartiets sida uppfattningen att det behövs en lagstiftning för både kemiska och biologiska bekämpningsmedel. Det är också mycket angeläget att i framtiden studera det som vi ännu inte har något riktigt namn för, nämligen medel eller åtgärder framtagna med avancerad bioteknik, dvs. genteknik. Också detta måste samhället finna ett sätt att hantera. Vi delar vidare uppfattningen att man skall ha gränsvärden för formaldehyd i kläder. Vi ansluter oss till kravet att importen av freonprodukter måste upphöra. Vi har kommit så långt att vi i Sverige från årskiftet 1990/91, om några månader, förbjuder produktion av en hel del produkter som innehåller freoner. Det kan då inte vara rimligt att vi forfarande tillåter import av dessa produkter. Det är uppenbart fel och egentligen ganska upprörande att man inte från regeringens sida har vidtagit åtgärder för att förbjuda alla dessa produkter som vi har förbjudit svensk tillverkning av. Men utöver de här åtgärderna att lägga ett tyngre ansvar på producenten, att se till att skaffa bättre information för allmänheten, finns det också en hel del ämnen som vi redan nu skulle kunna förbjuda och som vi egentligen måste förbjuda. Vi tycker att det arbete som pågår löper alldeles för sakta. Kemikalieinspektionen och naturvårdsverket har tillsammans tagit fram förslag till ämnen som man tycker att man så småningom, litet sakta, kan avveckla. Vi tycker att detta arbete måste gå mycket fortare, eftersom dessa ämnen ställer till oerhört mycket av problem. Det är ämnen som trikloretan, alkylfenoletoxylater, kadmium, paradiklorbensen, kvicksilver, kvicksilverföreningar och andra klorerade organiska lösningsmedel. Vi menar att man mycket snabbare måste komma bort från dessa medel. Vi har uttalat att denna avveckling skall vara slutförd senast 1995. Det finns ersättningsprodukter för dessa kemikalier, där de nu används i samhället. Det förhållandet att dessa ämnen fortfarande är ute i användning visar allra tydligast att substitutionsprincipen tyvärr inte fungerar. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 16. I övrigt står vi från vänsterpartiets sida bakom de reservationer och särskilda yttranden som vi har fogat vid betänkandet. Jag yrkar än en gång särskilt bifall till reservationerna 1 och 16.

Herr talman! Ett stort och dessutom växande miljö och hälsoproblem är den omfattande användningen av olika syntetiska, kemiska ämnen. Dagligen används ett stort antal kemiska produkter såsom rengöringsmedel, tvättmedel, drivmedel, limmer, oljor och lösningsmedel. Det är relativt enkelt att framställa nya kemikalier för olika ändamål, men det är betydligt svårare att ta reda på negativa miljö och hälsoeffekter. Kraven för att godkänna kemiska ämnen måste skärpas och samverkanseffekterna mellan olika kemiska ämnen måste också beaktas i kemikaliekontrollen. Användningen av kemikalier måste begränsas. En övergång måste ske till miljöanpassade produkter som inte orsakar skador på den yttre miljön. I dag finns en övertro på filterlösningar, dvs. att skadliga ämnen kan filtreras bort i reningsanläggningar. Detta är fel. Problemen måste angripas från källan. Ämnen som kan ersättas av miljövänligare alternativ skall inte få användas. Alltför många kemikalier introduceras på marknaden utan att hälso och miljöeffekter kontrollerats på ett tillfredsställande sätt. Någon förhandsgranskning av myndighet görs inte förutom då det gäller införandet av ett nytt bekämpningsmedel. Det åligger den som introducerar en kemisk produkt på marknaden att själv kontrollera att lagens kravregler är uppfyllda. Den som tillverkar eller importerar en kemisk produkt är enligt lagen skyldig att utreda vilka hälso eller miljöskador som produkten kan orsaka. Beträffande utredningsskyldigheten är bevisbördan omvänd. Miljöpartiet de gröna anser att en bestämmelse om förprövningsplikt för införandet av en kemisk produkt på marknaden måste införas i Lagen om kemiska produkter. Dessutom anser vi att lagen tydligt skall visa att omvänd bevisbörda gäller även vid tillämpningen av substitutionsprincipen. Det innebär t.ex. att en tillverkare har bevisbördan för att hans produkt är mindre skadlig än andra produkter. Vi anser också att det skall vara en bättre märkning och redovisning av produkters skadlighet. Kopplas produktionsinformationskravet till substitutionsprincipen i lagens 5 § blir resultatet att information om för vilka ändamål produkten inte får användas måste framgå. Denna skyldighet föreligger alltså redan i lagen, men den framgår inte tillräckligt klart. Vi anser att lagen om kemiska produkter måste skrivas om på ett sådant sätt att de som hanterar, importerar, tillverkar och utövar tillsyn enligt lagen klart kan se vilka krav lagen ställer. Kemikalieinspektionen har det centrala tillsynsansvaret över tillverkare, importörer och andra leverantörer. Statens naturvårdsverk är central tillsynsmyndighet för skyddet av den yttre miljön i samband med yrkesmässig hantering av kemiska produkter. Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom länet och miljö och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn över hanterare inom kommunen. Kemikalieinspektionen skall kontrollera att lagen efterlevs både vad gäller krav på att iaktta försiktighetsmått, märkning och varuinformation. Eftersom inte lagen innehåller någon regel om förprövningsplikt för införande av kemiska produkter, måste kemikalieinspektionen ''söka upp'' de produkter som redan finns på marknaden och därefter bedöma om de kan bytas ut mot någon mindre skadlig produkt. Miljöpartiet anser att kemikalieinspektionen årligen skall redovisa de miljöfarliga kemikalier som man anser vara utbytbara och därmed möjliga att förbjuda. Miljöpartiet anser vidare att kommunernas befogenheter måste utvidgas. Kommunerna måste bemyndigas att direkt med hjälp av lagen kunna meddela generella föreskrifter om förbud mot användning av vissa kemiska produkter. För att underlätta miljö och hälsoskyddsmyndigheternas tillsynsarbete måste de centrala tillsynsmyndigheterna omedelbart ställa krav på substitution hos tillverkare och importörer. Vi kräver ett absolut förbud mot de kemiska produkter som i dag är utbytbara. För att kunna lösa problem som orsakas av miljöfarliga kemikalier måste information gå ut till allmänheten om ämnenas skadlighet och utbytbarhet. Företag är i dag skyldiga att anmäla vad de producerar till Kemikalieinspektionens produktregister. Dessa uppgifter är sekretessbelagda. Vi anser att uppgifter om industrins kemikalieanvändning måste vara offentliga och lättillgängliga för att en inventering av de olika ämnena skall kunna ske. Ett sätt att göra informationen lättillgänglig är att samla alla uppgifter i ett databassystem. Med all information samlad på ett ställe är uppgifterna lätta att sprida. Miljöpartiet kräver att produktion, import, export och inrikes användning av miljöfarliga kemikalier årligen offentliggörs. Miljöpartiet anser att varje kommun skall upprätta en åtgärdsplan för att kraftigt minska användningen av miljöfarliga kemikalier. Dessa åtgärdsplaner kan lämpligen ingå i det krav på bl.a. lokala genomförandeplaner som vi driver inom ramen för utredningen om miljöskyddslagstiftningen. Nyligen hade vi en jordbruksdebatt här i kammaren. Vi ställde oss inte bakom utskottsmajoritetens förslag, då vi ansåg att man inom jordbruket måste minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödselanvändningen. I stället bör man av inte minst solidaritetsskäl övergå till ett ekonomiskt hållbart jordbruk. I Sverige har vi globalt sätt en bra jordbruksmark. Det går mycket väl att dra ned på insatsämnena. I gengäld kan man tillgodose behovet av en större jordbruksyta. Herr talman! Vi politiker måste sätta gränser för användningen av kemikalier i samhället, både av hälsoskäl och av ekologiska skäl. Riksdagsmajoriteten har gjort detta i mycket liten utsträckning, och regeringen tycks helt ha tappat greppet. Vi överhöljs i dag av nya kemikalier. De bristfälligt dokumenterade vad gäller effekter på hälsa och miljö. Alltför länge har vi haft ett alldeles för lamt kontrollarbete på kemiska produkter. Nu är det dags att -- som miljöpartiet begär i motionen -- införa den omvända bevisbördan. Tillverkare och importörer skall kunna visa att produkterna är ofarliga för hälsa och miljö. Därmed, herr talman, ställer jag mig bakom samtliga tolv reservationer från miljöpartiet. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna

Herr talman! Jag delar Annika Åhnbergs mening att kemikalierna utgör en av vår tids verkligt svåra miljöfrågor. Vad som är oroande är givetvis att våra kunskaper om de kemiska ämnena, var de finns och framför allt hur de påverkar hälsa och miljö, är helt otillräckliga. Många har beskrivit detta som att vi befinner oss på toppen av ett isberg. Den bilden är sannolikt riktig. Herr talman! Även detta betänkande från jordbruksutskottet skulle kanske ha kunnat hanteras på ett förenklat sätt, som de två tidigare. Så har inte skett, men samtliga motionsyrkanden har avstyrkts, merparten med hjälp av folkpartiet. Av 18 reservationer är folkpartiet med på tre. Till Anders Castberger vill jag säga att socialdemokraterna inte har majoritet i Sveriges riksdag. I det här ärendet har således folkpartiet varit med att avstyrka motioner som uppenbarligen Anders Castberger här i talarstolen talade för, förutom att han tog upp frågor som inte alls behandlas i detta betänkande. Som han sade närmar vi oss med stormsteg slutet på en valperiod. Hans anförande formades mer till ett valtal än ett sakligt inlägg i en allvarlig fråga. Motionerna har i huvudsak avstyrkts med motiveringen att det mesta som i motionerna tas upp är under beredning i regeringskansliet eller åtgärdas av berörda myndigheter. Det gäller förslag om förhandsgranskning av nya kemiska ämnen. Det gäller förslag om ett utbyggt produktregister, förslag om en lag om bekämpningsmedel -- det bereds också i regeringskansliet. En parlamentarisk kommitté arbetar med samordningen av lagstiftningen på miljöområdet och skärpta miljökrav. Det är väl ingen i denna debatt som menar att vi i riksdagen skall föregå vad en parlamentarisk kommitté möjligen kan föreslå. Allergiutredningens förslag, bl.a. om formaldehyd i kläder, bereds också i regeringskansliet. Jag skall kommentera några av de reservationer som berörts i inläggen här. Annika Åhnberg tar upp märkningen av miljöfarliga kemikalier och tycker att det måste fram regler snarast. Tillverkare och de som hanterar kemiska varor har redan i dag skyldighet att informera om dessa varors miljöfarlighet. Här är det viktigt -- det har också utskottet sagt -- att vi så långt möjligt samordnar detta i första hand med våra nordiska grannar. En nordisk arbetsgrupp har nyligen lagt fram en rapport som tar upp regler för märkning av kemikaliers miljöfarlighet. Kemikalieinspektionen inleder också ett arbete om ett svenskt regelsystem som just är baserat på denna rapport. När det gäller informationen till allmänheten har vi produktregistret. Kemikalieinspektionen har presenterat förslag till en utbyggnad av detta register. Som jag sade tidigare bereds ärendet i regeringskansliet. Men utskottet har kunnat konstatera att allmänheten hittills utnyttjat registret i mycket begränsad utsträckning. Vi tror att det finns en förklaring till det: Så som registret är utformat i dag tarvas kunskaper för att förstå det hela. Jag delar uppfattningen att det måste göras mera begripligt, det måste vara mer information. Det är just vad kemikalieinspektionen arbetar med. En skyldighet som vi aldrig någon gång kan avsvära oss är att göra allt vi kan för att informera människorna om olika kemikaliska ämnens skadlighet. När det gäller gränsvärden för formaldehyd i kläder -- som flera har tagit upp -- undrar Anders Castberger varför vi avstyrker motionen. Kemikalieinspektionen arbetar med åtgärder, som jag sade tidigare. Allergiutredningen har lämnat ett förslag till regeringen. Det finns anledning att påpeka att det redan i dag finns möjligheter att enligt lagen om kemiska produkter förbjuda ämnen. Ingvar Eriksson talar för reservation 9, som tar upp användningen av vissa miljöavgifter. Man vill ha strängare regler om användningen av t.ex. klorerade kolväten och tungmetaller och menar att dessa endast skall tillåtas då alternativ saknas. Som redan nämnts i debatten har den här subtitutionsprincipen alldeles nyligen införts genom en ändring av lagen om kemiska produkter. Lennart Brunander talar för reservation 11 om förbud mot import av freonprodukter. När det gäller freoner, CFC, slår utskottet mycket klart fast att målet för avvecklingsprogrammet för CFC är en total avveckling av användningen av ozonnedbrytande ämnen inom alla användningsområden. Som ett led i det här arbetet har regeringen nyligen fattat beslut om förbud mot import av vissa skumplastprodukter tillverkade med hjälp av CFC. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att senast vid årsskiftet komma med förslag om nya varugrupper som kan omfattas av importförbud. Annika Åhnberg talar för reservation 16, som handlar om förbud mot produktion, import och användning av vissa kemikalier. Här har naturvårdsverket och kemikalieinspektionen nyligen presenterat en rapport med förslag till åtgärder för begränsning av användningen av ämnen som kan skada miljön -- det kan vara klorerade lösningsmedel, blyhagel, kvicksilver osv. Den som tar del av utskottets betänkande finner att regeringen och berörda myndigheter i dag bedriver ett mycket aktivt arbete på det här mycket svåra området.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

Herr talman! Jag framhöll inledningsvis hur allvarligt vi i folkpartiet ser på de här frågorna. Jag håller gärna med Jan Fransson om att vi behöver mer kunskaper i dessa allvarliga frågor och om att det finns balanspunkter där vi självfallet har nytta av kemikaliska substanser. Men i det avseendet finns det också faror för miljön och för människor. Sådana konstateranden leder dock, enligt Jan Fransson, till slutsatsen att det borde ha varit ett förenklat förfarande också i detta ärende. I stort sett kan man säga att det var vad han inledde sitt anförande med att säga. Ja, på det viset hade Jan Fransson sluppit en besvärlig debatt. Men så skall det inte vara om det handlar om så allvarliga frågor som vi bekänner oss till. Efter att ha försökt göra sig lustig över mitt påpekande om att regeringen faktiskt inte har så lång tid på sig att göra någonting före valet hänvisar Jan Fransson till att det mesta återfinns i beredningar inom regeringskansliet. Inga klara besked ges om regeringens syften. Inga klara besked ges om vart det bär hän. Inga resultat. Det bereds; myndigheterna arbetar -- men uppenbarligen utan resultat. Det är detta som jag i själva verket kritiserar. Ta i stället motsatsen! Vi lyssnade ju nyss på Annika Åhnberg, som i princip ställer upp på några av folkpartiets förslag. Det gäller att pröva möjligheterna till vidareutveckling och att lägga till olika förslag. Tillsammans bidrar vi med förslag om miljökonsekvensanalyser. Vi ger stöd till och får stöd av varandra partier emellan. Men vid sidan av har vi socialdemokraterna, som säger nej. Det är självklart att en minoritetsregering inte kan säga nej helt ensam. Men det är underligt att man, och det gäller på punkt efter punkt, inte i något fall vill ansluta sig till något annat parti och säga ja till något av förslagen. I bästa fall får man veta att det kanske är ''tillgodosett''. En av fyra frågor försökte Jan Fransson att svara på. Det gällde då formaldehyd. Alla arbetar, säger Jan Fransson mycket tryggt, och därför avstyrker vi förslaget. Men är ni verkligen emot gränsvärden för formaldehyd i kläder, Jan Fransson?
Herr talman! När Jan Fransson inledde sitt anförande trodde jag att vi på nytt skulle få ta del av en dialog, en numera vanlig företeelse, mellan två av riksdagens partier, medan vi andra bara skulle få titta på. Men så småningom lämnade Jan Fransson folkpartiet och vände sig till de andra partierna. Det tackar vi för. Egentligen skulle det som sades kunna sammanfattas med två ord: under beredning. På i stort sett varje punkt där avvikande meningar anmälts har man bemött dessa genom att säga att det handlar om ett arbete som redan är på gång. Man säger att en utredning eller en beredning arbetar med ärendet i fråga. När väldigt många frågor på ett ämnesområde är under beredning kan det självfallet betyda att det råder en sjudande aktivitet och att väldigt mycket håller på att hända på området. Det kan inte hjälpas men just när det gäller kemikaliehanteringen får man en känsla av motsatsen. Allt beredande och utredande får i själva verket motsatt effekt: Det försenar och försinkar utvecklingen. Jag vill ta några exempel. Först något om importförbudet när det gäller freoner. Jag kan inte förstå att det inte är självklart att ha importförbud när det i Sverige råder förbud mot tillverkning av sådana produkter. Visserligen har regeringen beslutat om förbud beträffande några av de freonhaltiga produkter som vi tidigare importerat. Men det gäller inte alla sådana produkter. Varför inte det? Är det så, trots allt vackert tal om miljön, att handelsskäl tillmäts ett högre värde än miljöfrågorna? Om det är så, är det synnerligen beklagligt. När det gäller avvecklingen av de ämnen som jag har räknat upp säger Jan Fransson att den frågan är under beredning och att man återkommer. Men det sägs ingenting om den saken i betänkandet, och det finns inte någonting som tyder på att regeringen har för avsikt att komma tillbaka till detta till våren, när vi skall ha en övergripande diskussion om miljöpolitiken. Jag vill gärna ha ett klarläggande här. När är det tänkt att vi i riksdagen skall få diskutera detta med avvecklingen av vissa kemiska produkter? När skall detta beredande vara färdigt?
Herr talman! I likhet med Annika Åhnberg måste jag fråga Jan Fransson: När får vi några förslag? Vi har ju trott att det skulle komma en mängd förslag till våren. Det är naturligtvis inte riktigt bra att samla ihop allting och ta allt vid ett och samma tillfälle. Men nu har det gått så lång tid att det väl blir så. Det finns ju en mängd yrkanden bl.a. från centerpartiet som hänskjutits till den utredning som Jan Fransson talar om när det gäller lagstiftningen. Förhoppningsvis kommer där fram förslag som innebär att vi kan komma framåt i de här frågorna, så att vi kan få ett säkrare samhälle och bättre möjligheter att kontrollera de substanser, kemikalier, som vi använder samt att vi kan stoppa sådana kemikalier som måste förbjudas. Sådana kemikalier finns faktiskt i omlopp i väldigt stor utsträckning även i dag. Det är alldeles klart att det är både dumt och skadligt att vänta med åtgärder, och varje dag betyder mycket i det avseendet. När får vi alltså förslag om formaldehyden? Jag tror att det är en viktig fråga. Visserligen står vi inte bakom den reservationen. Det är kanske ett misstag att vi inte gör det. Men vi vet att det skall komma ett förslag, och därför spelar det kanske inte så stor roll att vi inte är med på reservationen. Det vore dock, som sagt, bra att få veta när förslaget kommer, Jan Fransson. När det gäller importen av freonprodukter borde ett stopp vara en självklarhet. Frågan om ozonskiktet och de ämnen som förstör detta berör inte bara oss i Sverige utan alla på det här jordklotet. Därför borde det vara naturligt att förbjuda import av freonprodukter. Det räcker inte att bara peka på några exempel bara för att på det sättet försöka visa handlingsvilja. Jan Fransson säger att regeringen är aktiv. Jag kan tyvärr inte hålla med honom på den punkten. Jag tycker nämligen inte att regeringen har varit särskilt aktiv på miljöområdet under de senaste åren. Denna passivitet är vi mycket kritiskt inställda till. Det krävs kanske en uppryckning. Vidare krävs det förslag, så att vi kan fatta beslut.

Herr talman! Jan Fransson inledde med att säga att detta med kemikalier är oroande och att kunskaperna är dåliga i regeringskansliet vad gäller den här biten. Men sedan gör han plötsligt en kovändning och gör något som vi mycket ofta får uppleva här i kammaren från socialdemokratiskt håll: Dels skyller man på att man inte har egen majoritet, dels tar man de tillväxtfixerade partierna i handen, moderaterna eller folkpartiet. Man säger: Vi kan inte göra något, för ni vill inte göra någonting. Men i stället kunde man väl bry sig om miljön och ta de partier i handen som faktiskt vill göra någonting. Man kunde säga: Tillsammans har vi faktiskt majoritet och kan göra något. Sedan kommer nästa ursäkt, och det är att regeringen -- för det är ju faktiskt regeringen som tillsätter parlamentariska utredningar -- har tillsatt en parlamentarisk utredning och att det därför inte går att göra någonting. Samtidigt talar man om astma och allergiutredningen. Visst är sådana här utredningar viktiga. Men antalet människor som får astma eller någon form av allergi ökar ju ständigt. Mot den bakgrunden borde man dra åt bromsen och säga: Så länge vi inte är klara med utredningen tillåts inga sådana här utsläpp. Man vet ju då inte säkert om det är sådana här utsläpp som ger upphov till astma och allergier. När man sitter i regeringsställning och trots allt har majoritet kan man inte säga att man inte kan göra någonting. Det är mycket märkligt att göra så. Dessutom är det oroväckande att ett parti som i valrörelsen faktiskt gick ut och sade att man ville bli ett miljöparti och att man ville åstadkomma någonting beträffande det som faktiskt bekymrade människor då väldigt mycket sedan bara hänvisar till pågående utredningar och till att att man inte har egen majoritet. Men här borde det faktiskt gå att åstadkomma en hel del. Det finns trots allt förslag som, om de förverkligades, skulle innebära en förbättrad situation.
Herr talman! Det är riktigt som Jan Fransson säger, att substitutionsprincipen införs genom viss ändring i lagstiftningen. Denna princip har antagits efter bl.a. initiativ av moderata samlingspartiet här i riksdagen. Det är gott och väl. Men substitutionsprincipen har, som tidigare sagts i debatten, ännu inte i praktiken fått fullt genomslag. Det finns fortfarande varor som i praktiken skulle kunna ersättas med mindre farliga sådana. Det är därför vi markerar i detta betänkande. Debatten kring kemikalierna riskerar att bli negativ -- jag tycker att det är så här i kväll -- på grund av de negativa verkningar som de i många fall har haft. Dock får vi icke glömma att kemikalier i många fall har kommit oss människor till hjälp för att minska risker och hindra sjukdomar och ohälsa. Jag vill gärna också ha sagt det i den här debatten. Det är därför kontrollen av och kunskaperna om kemikalierna är så oerhört viktiga. Det är också därför som det på många punkter i detta betänkande framhålls att mycket är på gång. Det är just av det skälet som vi moderater på flera punkter inte har markerat. Det är faktiskt mycket på gång. Det är inte mindre viktigt att vi alla här anstränger oss att på allt sätt öka kunskapen, minimerar riskerna, förbättrar kontrollen och förbättrar uppföljningen av de produkter som jag nyss sade har kommit oss till hjälp för att just minimera riskerna.

Herr talman! Man kan naturligtvis raljera över utredningar och över att det tar tid att bereda svåra frågor. Det är lätt att göra det. Men jag håller faktiskt fast vid att det är mycket viktigt att veta innan man gör något, att ha bra kunskaper som underlag för de åtgärder som sedan kan bli effektiva. Vi har ett avskräckande exempel -- nu kanske jag skall vända mig till Anders Castberger -- när vi hade en folkpartiregering. Det var kadmiumförbudet. Det är klart att man kan införa ett kadmiumförbud och sedan efter ett tag få backa från beslutet. Så vill inte vi socialdemokrater hantera de här frågorna. Trovärdigheten kan knäckas på annat sätt än genom att man genomför åtgärder utan att ha kunskaper. Vi skall försöka göra ett bättre jobb än det exempel visar som jag tog fram för folkpartiet. Vi får inga besked om inriktningen, sade Anders Castberger. Då lyssnade han mycket dåligt till vad jag sade. Självklart måste alla åtgärder syfta till att bli effektiva, att förebygga skador på hälsa och miljö, på människor, djur och växter. Annika Åhnberg och Lennart Brunander tycker att provernas beredning tar lång tid, att man inte kommer framåt när det gäller importen av fler produkter som innehåller freon. Jag upprepar det jag sade tidigare. Regeringen har nyligen fattat beslut om vissa produkter och naturvårdsverket återkommer med förslag om ytterligare produkter. Detta medverkar till att vi kan genomföra det vi förutsatte oss för några år sedan med freonförbudet, nämligen en avvecklingsplan som omfattar den totala användningen av freon. Marianne Samuelsson beskyller oss socialdemokrater för att inte göra något för miljöarbetet. Jag vill begränsa mig till att säga att vi om något halvår kommer att summera vem som har gjort vad. Som socialdemokrat är jag beredd att ta den debatten med miljöpartisterna.
Herr talman! Om vi nu tar Jan Fransson på ordet om nödvändigheten av kunskap -- han säger också att det är nödvändigt att utreda och utreda så länge regeringen vill hålla på -- måste man faktiskt dra den logiska slutsatsen att socialdemokraterna började alldeles för sent med att utreda. Faktum är att socialdemokraterna nu står sist i kön. Socialdemokraterna har uppenbarligen ännu inte kommit fram till någonting som skulle kunna presenteras. Jag ställde fyra frågor. Jag lyssnade och lyssnade, som Jan Fransson efterlyste och de klara besked han hade att komma med var att det skulle vara effektiva förslag. Mer klarläggande blev det inte. Nog skulle väl Jan Fransson kunna precisera sig åtminstone i svaret på min enklaste fråga, nämligen om inte frågorna om de kemikalie och miljögifter som hotar miljön borde prioriteras högre i regeringens politik. Det var den första frågan, om jag får påminna. Den har vi inte fått något svar på. Den andra frågan var naturligtvis litet klarare. Socialdemokraterna ställde faktiskt ut ett vallöfte om att förhandsgranska nya ämnen, och då sade jag: Varför uppfyller inte regeringen detta löfte? Jag kan väl vara litet snällare och säga: Kommer regeringen att uppfylla sitt vallöfte om detta? I den tredje frågan har kemikaliekontrollutredningen visat vägen när det gäller bekämpningsmedel. Jag frågade naturligtvis, vilket var litet svårt för Jan Fransson att svara på: Hur lång är långbänken i den där frågan? Men jag skall väl omformulera mig och säga: När slutar regeringen att bekämpa en lag om bekämpningsmedel? Det kanske kommer en något senare, kanske vi kan få besked om det. Är det inte i själva verket så, Jan Fransson, att det rätt och slätt och simpelt borta i kanslihuset kokas en valbrygd? Där kommer oppositionens förslag snart att konverteras till socialdemokratiska paradlöften. Är det inte det som kommer att ske i mars nästa år? Det är därför Jan Fransson inte kan göra annat än att stå här med sin tunghäfta.
Herr talman! Jan Fransson säger att samhället inte kan vidta åtgärder utan kunskaper. Det är därför det går så sakta. Det låter riktigt att säga så. Men problemet är att de som producerar kemikalier får vidta åtgärder utan kunskap. Det är det grundläggande problemet. De får släppa ut på marknaden ämnen och produkter som varken de eller samhällets myndigheter har tillräckliga kunskaper om. När vi tittar bakåt kan vi se att mycket av våra stora miljöproblem har berott på kemikaliehanteringen. Vi kan nästan också veta att så kommer det att bli i framtiden. Samhället måste någon gång komma i fatt, så att vi inte ständigt springer efter och försöker reda ut hemskheter som redan har inträffat plus att vi aldrig kan reda ut eller kompensera människor som drabbas av dessa miljöproblem, de som får sin hälsa eller sin levnadsmiljö förstörd. Vi måste komma ifrån detta och nå en situation där alla krafter i samhället samverkar. Samhällets myndigheter, de som producerar och tillhandahåller produkter och vi alla i vår egenskap av konsumenter måste vara medvetna och ha fungerande redskap för att komma till rätta med de problem som kemikaliehanteringen kan ge upphov till. Om vi åtminstone i kväll hade fått höra att vi i den diskussion vi skall ha till våren, om den övergripande miljöpolitiken, kommer att få tillfälle att diskutera ett helt nytt regelsystem, ett helt nytt sätt att möta problemen, då hade det känts litet mer hoppfullt. Tyvärr har vi inte fått det beskedet, men vi får ändå alltid hoppas att det skall bli så. Det är detta som vi måste komma fram till om vi skall klara av problemen.
Herr talman! Jan Fransson sade att vi om ett halvår skulle få en utredning, eller vad det var, om vem som hade gjort vad på miljösidan. Jag vet inte om Jan Fransson har uppfattat saken så, att miljöpartiet med sina 20 mandat i riksdagen har något slags majoritet, så att miljöpartiet kan genomföra bra miljöförslag utan hjälp av andra partier. Vi sitter inte i regeringställning än, men det kan ju bli en förändring ganska snart. Jag skulle bara vilja veta vad man tänker göra. Principen om den omvända bevisbördan tycker jag är bra när det gäller att komma till rätta med en hel del av kemikalieproblematiken eller det här med sekretessen beträffande företagshemligheter och informationsbiten till allmänheten. Det är ju ganska viktigt att man i sin närmiljö kan få en korrekt information om vilka ämnen som hanteras och finns.
Herr talman! Beträffande det som Marianne Samuelsson sist tog upp, information till allmänheten, sade jag tidigare att det register som vi har inte har utnyttjats särskilt mycket av allmänheten. Men vi kan kanske hysa förhoppningar om att det blir en bättre och begripligare information till allmänheten, när vi har fått ett utbyggt produktregister. Jag delar i princip Marianne Samuelssons mening att det inte finns någon anledning att sekretessbelägga en information som det är viktigt att få ut till allmänheten. Låt mig be dem som tar del av kammarprotokollet att studera de motioner som oppositionspartierna har väckt beträffande kemikaliekontroller. Man kommer att finna att det i motionerna inte har presenterats underlag som i en enda fråga kan ligga till grund för konkreta åtgärder. Sida upp och sida ned reser man krav på regeringen. Man har också all anledning att ha förväntningar på en socialdemokratisk regering. Vi har verkligen ingenting att skämmas för när det gäller att redovisa det arbete som vi under drygt 20 år har lett i det här landet. Det är naturligtvis lätt att på olika sätt resa krav, men jag vidhåller att vi när vi skall göra någonting bör ha ett bra underlag. Det tillsätts inga utredningar och görs inga beredningar om syftet icke är att det skall framläggas för riksdagen, därför att riksdagen skall fatta beslut. Regeringen har aviserat en mycket omfattande miljöproposition till nästa vår. Då om inte förr kommer det att finnas anledning att återkomma till både sakdebatten om åtgärder på olika miljöområden och, Marianne Samuelsson, till frågan vem som har uträttat det ena och det andra på miljöområdet under de här tre åren.

Herr talman! Sedan minst 20 år tillbaka finns det starka och växande indikationer på att de elektriska och magnetiska fält som uppstår kring apparater och ledningar medför hälsorisker. De elallergier som orsakas av den eltäta miljö som vi omger oss med, och särskilt bildskärmsarbete, är utan tvivel ett faktum. Att elektriska fält kring kraftledningar nedsätter fertiliteten hos kreatur torde också vara ett faktum. Indikationerna är också starka på att de elektriska fälten medverkar till uppkomsten av cancer. Indikationerna är så starka att något bör göras. Det är hög tid att ansvariga myndigheter tar ett krafttag för att medverka i en elsanering av vår inre och yttre miljö. Det är pinsamt att utskottsmajoriteten är så okänslig för dessa problem att den inte ens vill göra ett uttalande till regeringen om att det är hög tid att öka säkerhetsavstånd till kraftledningar och transformatorer och att intensifiera forskningen kring elallergier och möjligheten till sanering av vår elmiljö. Man har inte ens orkat ta reda på hur stora forskningsinsatser som görs i dag. Passiviteten är dock inte så överraskande om man betänker vilka oerhört starka ekonomiska intressen som nästan till varje pris vill bagatellisera problemen och undvika restriktioner. Det är inte bara elindustrin, kraftindustrin och dataindustrin som har allt intresse av att bagatellisera. Praktiskt taget alla företag som har investerat stora belopp i datorisering av sina företag har liknande intressen, och politikerna stöder villigt de starkas intressen. Detta är den typ av okänslighet som fått Gunnar Adler Karlsson att karakterisera politiska makthavare som ''adrenalinstinna hannar'', som inte kan leva sig in i känsligare människors reaktioner. Okänsligheten accentueras ytterligare av att vissa utskottsledamöter anser att detta är en fråga som inte behöver behandlas i riksdagen mer än vart tredje år. Att riksdagen nonchalerade dessa frågors allvar förra riksmötet är knappast något som tröstar de människor som lider på grund av dessa problem.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

Herr talman! Ja, Lars Norberg, jag känner mig faktiskt inte som någon sådan där ''adrenalinstinn hanne''. Jag upplever att det finns anledning att se med stor oro på de här frågorna. Det finns anledning att ta oron på allvar, vilket också utskottsmajoriteten betonar i betänkandet. Men om man skall kunna ta den typ av faror som redovisas på allvar, farorna med anledning av magnetfält vid kraftledningar, måste man rimligtvis ha ett faktaunderlag. Man har ju, som Lars Norberg mycket riktigt konstaterar, att göra med mycket stora ekonomiska värden. Man måste kunna gå till angrepp mot eventuella problem, rustad med ett faktaunderlag. Detta underlag skall vi få av den forskning som kommer att redovisas i början av 1992. I avvaktan på resultatet av detta arbete yrkar utskottsmajoriteten avslag på miljöpartiets motioner. Jag vill erinra Lars Norberg om att det här betänkandet inte handlar om bildskärmar.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
Herr talman! Det skulle ha varit ganska förfärligt, om näringsutskottet hade försökt hindra mig i min lagliga rätt att reservera mig och uttala mig här i kammaren. Åke Wictorsson sade att det var motioner från miljöpartiet. Det är det nu inte. Det är motioner av socialdemokratiska ledamöter och från centerpartiet som jag har stött, vilket visar att inte alla ledamöter, oberoende av partifärg, är så okänsliga att de nonchalerar de här problemen. Skall vi vänta på att forskare blir färdiga, kommer vi nästan aldrig att kunna göra någonting åt miljöfrågorna. Det finns tillräcklig kunskap. Dessutom är det ju inte riksdagen som skall svara för den detaljerade kunskapen, utan det är regeringen och de statliga verk och myndigheter som sorterar under regeringen som skall ta krafttag när det gäller det här arbetet. Det är nämligen så att det finns fakta. Det finns mycket klara indikationer på skador. Det är väl inget tvivel om att elallergierna har blivit ett växande problem i vår miljö, men såvitt jag vet har det praktiskt taget inte gjorts någonting från myndigheterna sida för att sanera miljön på de här punkterna. Dessutom är ju oron faktisk. När människor är oroliga, måste man ta det som ett faktum också och fråga sig om man på något vis kan motverka denna oro. I allmänhet är oron inte bara en psykologisk faktor, utan den är grundad på iakttagelser av reella fakta. Jag tycker alltså att man skall använda sig av försiktighetsprincipen, dvs. gärna ta till litet för mycket när man sätter upp säkerhetsavstånd och liknande, än att säga att vi måste veta absolut allt innan vi kan göra någonting.
Herr talman! Jag bekräftar Lars Norbergs konstaterande att det var socialdemokratiska och centerpartistiska motioner. Däremot var det två miljöpartistiska reservationer som vi debatterade. Det förklarar min felsägning. Men det bekräftar också, vilket jag tillåter mig att hävda men en viss emfas, att det är inte ett ointresse, som Lars Norberg försöker göra gällande, hos utskottsmajoriteten i de här frågorna. Vi är också beredda att ta människors oro på allvar, men det bästa sättet att ta människors oro på allvar är att få fram fakta som underlag för de beslut man tar. Det är det förhållandet som vi vill markera genom att i det här sammanhanget i avvaktan på resultat från forskningen hemställa att riksdagen avslår motionerna.
Herr talman! Intresset för att få fram fakta är väl inte så där överväldigande. Jag ställde i utskottet en fråga om hur mycket pengar som satsas på forskning inom det här området. Om utskottsmajoriteten hade varit intresserad av fakta och av det här problemet hade man väl åtminstone kunnat ta reda på hur mycket som satsas i dag inom forskarvärlden i Sverige på att lösa problemet. Det vet man inte, och det tycker jag är en brist och en nonchalans.

Även Lars Tobisson har frågat mig: -- om regeringen har planer på att öppna AP systemet utöver det ursprungliga buffertsyftet. Tobissons frågor utgörs dels av den socialdemokratiska partikongressens uttalanden för en friare placeringsrätt för de tre första AP fonderna, dels av den rapport som LO nyligen lagt fram om att bl.a. över tiden omforma AP-fonderna till ett premiereservliknande system. Under ATP-debatten i slutet av 1950-talet drev de borgerliga partierna kampanj om att ATP-systemet var ett ingrepp i den enskildes rätt. Jag tror knappast någon av de hundratusentals och åter hundratusentals människor ur de breda löntagarkollektiven som har gått sin framtid till mötes som pensionär under de dryga 25 senaste åren har sett, eller ser, ATP-reformen som ett negativt ingrepp mot den enskilde. Tvärtom utgör ATP-systemet i dag en av grundstenarna för den sociala trygghet och det skydd mot inkomstbortfall alla behöver vid sjukdom, handikapp och ålderdom. Det svenska pensionssystemets styrka visar sig också genom att ytterst få ålderspensionärer i Sverige är beroende av socialbidrag -- något som är vanligt i många andra länder. Det är för oss socialdemokrater viktigt att både slå vakt om och utveckla dessa grundläggande välfärdssystem samt att trygga finansieringen av detsamma. Bl.a. för att trygga framtidens pensioner kommer det under det närmaste decenniet att krävas ett högt sparande. En viktig del av sparandet sker i den allmänna pensionsfonden. De senaste åren har fondens avkastning varit påtagligt sämre än t.ex. de privata försäkringsbolagens, som har en friare placeringsrätt för sitt kapital. Mot bakgrund av 1980-talets enastående börsuppgång är det knappast förvånande att frågan om AP-fondens aktieplaceringar har fått ny akutalitet. I dag är första, andra, och tredje AP fonderna utestängda från att placera i riskkapital, till exempel i aktier. De är nästan helt hänvisade till obligationer och andra räntebärande tillgångar. De fjärde och femte AP-fonderna har inte bara rätt, utan är skyldiga, att placera i aktier. Fjärde AP fonden, som ensam förvaltar nästan hälften av AP fondernas totala aktieinnehav, får numera betraktas som accepterad i alla politiska läger. Det var också en borgerlig regering -- närmare bestämt dåvarande ekonomiministern Gösta Bohman -- som 1978 och 1981 undertecknade propositioner till riksdagen om ökning av fjärde AP-fondens kapital. Jag menar att AP-fondens pensionskapital måste förvaltas på bästa möjliga sätt till gagn för såväl dagens som morgondagens pensionärer. Jag anser det också angeläget att dels minska behovet av framtida avgiftshöjningar, dels ytterligare effektivisera fondförvaltningen och därmed kapitalmarknaden. Ambitionen om bästa möjliga avkastning för AP-fonden måste också ses mot bakgrund av behovet att stärka det totala sparandet i ekonomin. Mot denna bakgrund vill jag därför ange följande inriktning på tänkbara åtgärder: -- AP-fonden bör befrias från de diskriminerande regler som i dag gör att de förhindras att placera sitt pensionskapital lika fritt som t.ex. försäkringsbolagen. Försäkringsbolagens placeringsregler ses för närvarande över av en statlig kommitté. Utgångspunkten är att maximera AP-fondens avkastning. Liksom i dag bör regler syftande till ägarbegränsningar finnas. -- Organisationen av AP-fonderna bör förändras till förmån för ett betydande antal delfonder som skall stå självständiga mot varandra, regeringen och riksdagen i sitt förvaltningsuppdrag. Utgångspunkten för en förändrad organisation är att öka marknadsmedvetandet och därmed främja en ytterligare effektivisering av fondförvaltningen. I linje med detta synsätt bör fonderna inte heller framdeles ha några uppgifter inom näringspolitiken eller regionalpolitiken. Jag utgår från att riksdagen även fortsättningsvis skall beredas samma möjlighet som nu i vad gäller tillgång till information och insyn i fondernas verksamhet. -- Regeringen har för avsikt att skyndsamt utreda förutsättningarna för en friare placeringsrätt och ändrad organisation av AP-fonden. Vad gäller LO-rapportens förslag om att omforma AP-fonden under ca en 20-årsperiod till ett premiereservsystem, utgör det ett bidrag till lösningen av frågan om hur såväl den ojämna förmögenhetsfördelningen och bristen på sparande bör åtgärdas som hur framtidens pensioner bör tryggas. Jag noterar att även LO-rapporten föreslår friare placeringsregler och förändrad fondorganisation. Själva förslaget om ett reformerat pensionssystem redovisas mycket kortfattat på några få sidor. Den parlamentariskt sammansatta pensionsberedningen har enligt direktiven till uppgift att göra en översyn av det allmänna pensionssystemet. Kommittén skall bl.a. behandla ATP-systemets framtida finansiering. Kommittén väntas inom kort överlämna sitt slutbetänkande till regeringen. I avvaktan på bl.a. pensionsberedningens slutbetänkande är jag inte nu beredd att ta ställning till hur ett framtida och eventuellt pensionssystem och dess finansiering bör se ut. Som svar på Bengt Westerbergs fråga rörande löntagarfonderna vill jag än en gång slå fast att dessa fonder inte kommer att tillföras nya medel. Slutligen vill jag framhålla att det är av central betydelse att trygga finansieringen för morgondagens pensionärer -- inkl. Bengt Carl Bildt fick delta i överläggningen i stället för interpellanten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern så mycket för svaret. Dess värre nödgas jag konstatera att svaret är något av en krigsförklaring, och att socialdemokraterna nu åter vill riva i gång en fondstrid. Statsministern och andra ledande socialdemokrater har tidigare vid upprepade tillfällen sagt att löntagarfonderna var steget, och att de inte skulle följas av någonting som liknade fonderna eller någonting som hade samma syfte. När jag nu ber statsministern förklara innebörden av detta uttalande får jag bara till svar att löntagarfonderna inte skall tillföras något ytterligare kapital. Däremot vill statsministern uppenbarligen hålla öppet för andra åtgärder, dvs. fonder av liknande slag eller med samma syfte. Det ges också ett klart besked i svaret när det gäller AP-fonderna. Dessa skall enligt statsministern få en friare placeringsrätt. Det innebär att ytterligare ungefär 350 miljarder i statligt kapital skall släppas loss på en aktiemarknad som, om man räknar bort en del indirekt ägande, före den senaste krisen uppgick till 550 miljarder. Även om man bara placerar en mindre del av dessa 350 miljarder i aktier, är det alldeles klart att AP-fonderna kommer att bli en av de helt dominerade ägarna i det svenska näringslivet redan med detta begränsade förslag. Statsministern är inte heller beredd att ta avstånd från LOs, förslag som innebär en utvidgning av AP fonderna, så att de blir tre gånger så stora som de är i dag, dvs. från ungefär 400 miljarder kronor till 1 200 miljarder kronor. Så stora fonder kommer att bli helt dominerande på den svenska kapitalmarknaden. Och det kommer också, även om de bara sätter av en mindre del för aktier, att bli helt dominerande ägare i det svenska näringslivet. Det är uppenbart att det yttersta syftet med dessa förslag är att få statlig ägarmakt i näringslivet. Men socialdemokraterna vet av tidigare erfarenheter att detta inte är någonting som är populärt hos människor, och att det är svårt att få gehör för sådana tankar och därför försöker man påstå att det finna andra skäl som egentligen skulle vara de verkliga för att vidta dessa åtgärder. Man pekar på behovet av att trygga framtidens pensioner, på att klara det framtida sparandet i samhället och på att få en jämnare förmögenhetsfördelning. Men när argumenten för de här olika målen redovisas så blir de haltande, ibland rent av osakliga och det beror naturligtvis på att detta inte är någon lösning på de problem som socialdemokraterna räknar upp. Det gäller t.ex. detta med att fondernas placeringsrätt skulle påverka det totala sparandet. Det är klart att det totala sparandet i samhället inte påverkas det minsta av om AP-fonderna placerar sitt kapital i aktier eller i obligationer. Sparande är undanträngd konsumtion. Men konsumtionen förändras inte ett dugg av placeringsreglerna för AP-fonderna. Man gör jämförelser mellan de privata försäkringsbolagen och AP-fonderna och säger att man bör ha samma behandling, men det är två helt olika institutioner. De privata försäkringsbolagen är uppbyggda av frivilligt sparande. Människor som har placerat sina pengar där är för sina pensionsutbetalningar helt beroende av vilken avkastning fonderna ger för. Man betalar skatt på fondavkastningen. AP fonderna är uppbyggda av skatter, deras avkastning är ingen pensionär beroende av. De är skattebefriade. Det är alltså två helt olika typer av institutioner som vi talar om. Det är också mycket osannolikt att de framtida pensionerna skall tryggas av att vi får ett ökat statligt ägande. Det är ju detta Ingvar Carlsson säger i sitt svar, att vi skall trygga pensionerna genom att låta statliga fonder köpa mer aktier, och Ingvar Carlsson utesluter inte att man också kan tänka sig en fonduppbyggnad av det slag som LO föreslår. Men erfarenheterna, både från Sverige och inte minst från en rad andra länder, är att ett mycket omfattande statligt ägande snarare hämmar den ekonomiska utvecklingen än stimulerar den. Till sist är det den ekonomiska utvecklingen, den ekonomiska tillväxten och bara den, som kan trygga framtidens pensioner. Det besked som Ingvar Carlsson har givit i dag är ett nytt löftesbrott i raden av många från socialdemokraterna. Statsministern gör inte ens något försök att hävda att den TT-intervju som jag har åberopat, där statsministern talar om att löntagarfonderna är steget och inte skall följas av något liknande eller något annat med samma syfte, skulle vara felaktigt återgiven. Statsministern svarar kort och gott att beskedet är att löntagarfonderna inte skall få mer pengar men att det kan komma något liknande efter löntagarfonderna. Jag tycker att det börjar likna litet moralisk bankrutt när socialdemokraterna på område efter område känner sig helt obundna av tidigare givna löften. Detta är bara ytterligare ett exempel på det. Sedan kan jag inte låta bli att tillägga att tidpunkten för detta besked är ovanligt illa vald. Sverige befinner sig nu i en ekonomisk krissituation. Det handlar om att återuppbygga och återvinna ett förtroende i det svenska näringslivet för den svenska statsmakten, för regeringen och riksdagen. I det läget går Ingvar Carlsson ut och säger att socialdemokraterna inte har gett upp sina socialiseringsambitioner utan i stället är inställda på att nu inleda en ny socialiseringsauktion av större omfattning än någon hittills. Detta tycker jag är utomordentligt allvarligt, och det kan inte ses som något annat än krigsförklaring från socialdemokraterna.

Herr talman! Även jag ber att, å mina och Lars Tobissons vägnar, få tacka statsministern för svaret. Svaret bekräftar att socialdemokraterna avser att, nu med hjälp av de väldiga pensionskapitalet, gå vidare på den väg mot ett alltmer socialiserat näringsliv som man slog in på i samband med att man i denna kammare för nästan tio år sedan drev igenom löntagarfonderna. Därmed bryts ännu en gång de löften som man gav i samband med att man här införde löntagarfonderna. Löntagarfonderna var inte steget, utan löntagarfonderna var bara det första i en serie av steg som syftade till att socialisera alltmer av ägande och sparande. Vi ser nu resultateten. Sedan löntagarfonderna infördes har det statliga ägandet, dess andel av börsen, ökat från ca 3 till ca 11 %. Det är en mycket snabb ökning av det statliga ägandet. Inget land i världen har under det senaste decenniet byggt ut sitt statsägande av näringslivet så mycket som Sverige har gjort under socialdemokraterna. Det är en farlig utveckling för vår ekonomi. Det leder till en tilltagande makt och ägarkoncentration. Det dämpar företagande och utveckling och det bromsar därmed tillväxten. Erfarenheterna av socialiserat ägande är i alla länder entydigt negativt, om jag uttrycker mig mycket försiktigt.

Herr talman! Det finns en åtminstone marginell risk för att strävandena att vitalisera och spontanisera debatterna blir något lidande genom denna typ av tekniska malfunktioner. Erfarenheterna av ett socialiserat ägande är som jag sade tidigare entydigt negativa i alla länder. Det var i slutet av 1986 som LO i en skrivelse till regeringen krävde att också AP-fondernas kapital nu skulle få användas för köp av aktier i näringslivet. Ingvar Carlsson avvisade faktiskt i intervjuer detta med argumentet att det skulle vara ett alldeles för stort belopp att tillföra börsen. Sedan dess har saker och ting tydligen förändrats, och nu släpps detta förslag från LO fram samtidigt som statsministern markerar att han ännu inte vill ta ställning till de ännu mer långtgående LO-förslag som bl.a. Bengt Westerberg här refererar till. Det argument man använder för att nu släppa igenom detta långtgående socialistiska förslag är att det handlar om att trygga pensionerna. Men minns då mycket noga att man i löntagarfondsdebatten använde sig av samma argument. Det sades att löntagarfonderna var nödvändiga för att trygga framtidens pensioner. Och vi vet att pensionerna, ATP-systemet, sannerligen inte har blivit tryggare sedan löntagarfonderna infördes. Vi har i stället sedan dess fått en ekonomisk utveckling som när det gäller den nedpressade tillväxten i själva verket har inneburit nya faror, nya orosmoment, ny instabilitet och ny otrygghet för ATP-systemet. ATP är ett fördelningssystem. Det innebär i sin kärna att pensionerna tryggas av den ekonomiska tillväxten och inte av någonting annat. Fonderna är till sin natur bara buffertfonder. När den ekonomiska tillväxten sviktar, ja, då sviktar också förtroendet för pensionssystemet och pensionssystemets möjligheter att leva upp till sina åtaganden. Så är det också i dag. Vi har en dålig ekonomisk utveckling, som äventyrar ATP-systemet.

Jag tror, herr statsminister, att det vore en farlig signal till svensk företagssamhet och till omvärlden att i dag säga, vilket statsministern redan har gjort, att socialdemokratin vill gå vidare med ett stort ägarbyte i socialistiskt riktning inom svenskt näringsliv. Det finns väl en och annan som blir glad över att få bättre betalt för sina gamla aktier, men allt fler inom och utom landet kommer att förlora förtroendet för svensk ekonomi. Alla vet att ju mer av socialism och förstatligat ägande man har, desto sämre blir de ekonomiska förutsättningarna. Ett problem vi har i dag är att alltför många redan har förlorat förtroendet för svensk ekonomi. Ytterligare steg i socialistisk riktning riskerar att underminera mycket av det som nu behöver göras för att vi skall klara vår ekonomi. Jag vill därför av långsiktiga skäl -- för att ge oss den tillväxt vi behöver för att klara pensionerna -- men också av kortsiktiga skäl uppmanar regeringen att lägga dessa socialistiska planer åt sidan. Fullföljs de, blir det, som Bengt Westerberg sade, en djupgående inrikespolitisk strid. Det är en sak. Men vad värre är: Fullföljs de, äventyras ännu mer förtroendet för svensk ekonomi, vilken redan i dag är i ett alltför skakigt tillstånd.

Herr talman! Löntagarfonderna är steget, Bengt Westerberg. Regeringen har inte några som helst avsikter att tillföra löntagarfonderna ytterligare medel. Vi har heller inte för avsikt att införa något liknande. Nu säger Bengt Westerberg att AP fonderna är någonting liknande. Det vill jag bestämt hävda att de inte är. Detta kan jag illustrera på ett mycket enkelt sätt. Gösta Bohman medverkade som ekonomiminister till att AP-fonderna tillfördes ytterligare resurser. Jag är absolut säker på att Gösta Bohman inte skulle varit med om att tillföra löntagarfonderna ytterligare medel. Så till LOs s.k. förslag. Det är en utredningsrapport, där denna fråga behandlas på ett par sidor. Först nästa vår har LO kongress, och till dess finns möjligen en uppfattning hos LO. Jag har inte ansett det rimligt att nu i dag, här i riksdagen, bedöma en LO-ståndpunkt på ett utredningsförslag. Jag vill avvakta till dess LO möjligen har ett konkret och redovisat förslag. Nyligen uttalade aktiefrämjandet följande: Det kommer att fattas 20 miljarder kronor per år på 1990-talets svenska aktiemarknad -- pengar som behövs om svenska företag skall kunna vara med och strukturera om Europas näringsliv. AP fonderna kan naturligtvis inte klara allt detta på egen hand. Men det är inte uteslutet att AP fonderna här kan spela en konstruktiv roll. Om nu Carl Bildt och Bengt Westerberg inte vill lyssna på mig, kan jag citera vad Per-Martin Meyerson, sakkunnig i ekonomisk-politiska frågor på Industriförbundet, skrev i Svenska Dagbladet den 26 september i år. Han skrev att pensionssparandet i Sverige är ''av vital betydelse för utbudet av långfristigt riskkapitial till näringslivet. Det är därför hög tid att avpolitisera och avdramatisera AP-fonderna så att också detta pensionssparande kan bidra till riskkapitalförsörjningen i svensk ekonomi. Det är på detta sätt AP-fonderna kan bidra till att trygga pensionerna. Starka skäl talar alltså för en aktivering av fonderna. - - De utgör en potentiell källa för långsiktigt riskkapital som vi knappast har råd att undvara''. När nu en expert på industriförbundet uttalar detta, är det naturligtvis inte ett uttryck för en vilja att åstadkomma något sådant som Carl Bildt och Bengt Westerberg här målade upp. Han ser ett viktigt problem och vill vara med att diskutera lösningar på det. På den här punkten har jag samma inställning. Det regeringen har sagt är att vi anser att detta är värt att utreda så att vi först och främst kan klara pensionerna, ålderstryggheten, för de gamla. Men skulle det vara på det sätt som Industriförbundets expert säger, nämligen att detta dessutom skulle kunna hjälpa till att lösa näringslivets problem under 90-talet, är detta något som jag upplever som positivt. För att få en relation till vad detta kommer att innebära vill jag konstatera att AP-fonderna i dag förvaltar totalt 400 miljarder kronor. Därav är 40 miljarder kronor. Därav är 90 miljarder, eller 20 %, placerade i aktier. Aktieplaceringen motsvarar Om man tänker sig att systemet med AP-fonder skulle ges en liknande ställning på kapitalmarkanden som livförsäkringsbolagen har i dag, skulle inte detta innebära någon ny form av maktutövning. Jag anser därför att vi kan diskutera de här frågorna litet lugnare och sakligare. Det är därför som jag har velat redovisa att det finns ekonomer och experter som har en ganska balanserad syn på den fråga som vi diskuterar i dag.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att AP Carlsson här har redovisat kommer att användas i ett liknande eller t.o.m. samma syfte som löntagarfondernas kapital. Löntagarfonderna är för övrigt en del av AP-fondsystemet. Ett av syftena med löntagarfonderna var just att förändra ägarstrukturerna och ge staten en ökad ägarmakt. Det Ingvar Carlsson redovisat för oss i dag i sitt svar är att regeringen kommer att föreslå att staten skall köpa in sig till större del i det svenska näringslivet. Ingvar Carlsson är heller inte beredd att sätta någon bortre gräns för detta utan talar om en fri placeringsrätt för AP-fonderna, vilket innebär att en mycket stor andel av de 350 miljarder som i dag är placerade i obligationer kan överföras till aktier. Men vad värre är: Ingvar Carlsson kan inte ens ta avstånd från den orimliga tanken att man skulle kunna tredubbla AP fondernas storlek och ge dessa jättelika fonder fri placeringsrätt. Var och en inser att om bara en mindre del av det jättelika kapital som LO vill bygga upp i dessa fonder används för att socialisera det svenska näringslivet, får fonderna en helt dominerande ställning i det svenska näringslivet. Detta vore mycket olyckligt. Jag vill gärna instämma i det Carl Bildt sade, nämligen att det inte finns något exempel i världen på att ett så omfattande statligt ägande har garanterat en ekonomiskt utveckling eller ekonomisk tillväxt. Kan Ingvar Carlsson klart utsäga att detta LO-förslag är orimligt? Jag vet att statsministern annars inte drar sig för att säga att förslag som kastas fram i debatten är orimliga om de är orimliga. Men det oroande är att Ingvar Carlsson inte ens har någon uppfattning om detta förslag från LO, trots att det är så orimligt som det är. Nu försöker Ingvar Carlsson söka stöd hos en del personer, bl.a. Per-Martin Meyerson på Industriförbundet. Men man måste då notera att Industriförbundets ordförande Karl-Erik Sahlberg, som talar för det svenska näringslivet, mycket snabbt var ute och sade att Meyerson endast talade för sig själv och inte för det svenska näringslivet. För mig är det inte avgörande om Per-Martin Meyerson, Karl-Erik Sahlberg eller någon annan har en uppfattning. Min och folkpartiets utgångspunkt är att det inte är bra med ett förstatligat näringsliv och att staten skall kontrollera näringslivet, men inte äga stora delar av näringslivet. Innebörden av dessa förslag är ju att staten kommer att ta över en mycket stor del av ägandet i det svenska näringslivet. Kan då detta bidra till att klara pensionerna? Nej, Ingvar Carlsson vet att den fria placeringsrätten inte räddar några pensioner utan att det bara är ekonomisk tillväxt som kan göra det. Den avgörande frågan som vi måste ställa oss är: Kommer ökat statligt ägande att leda till högre tillväxt eller ej? Mitt svar är nej.

Herr talman! När socialismen skall införas med pensionsargument är det verkligen ulven som uppträder i fårakläder i den politiska debatten. Pensionsargumentet var humbug när det användes för att införa löntagarfonderna och det förblir humbug när det nu skall användas för att motivera att AP-fondernas miljarder skall användas för att socialisera ägandet. Statsministern kan säga vad han vill, han vet att gör man på det sätt som nu har utannonserats från regeringens sida, så medför detta att tiotals, kanske hundratals, miljarder kronor används för att socialisera ägandet. Statsministern vet eller borde veta det alla andra vet, nämligen att socaliserat ägande bromsar utvecklingskraft, det bromsar företagande och det bromsar tillväxt, det skadar ekonomin. Och en ekonomi som skadas av socialism kan aldrig bära upp bra pensioner i framtiden. När man ser på vad socialdemokraterna nu håller på med är det typiskt att de det ena steget efter det andra bygger ut sina instrument för att socialisera ägandet. Socialdemokraterna införde de fem löntagarfonderna och den fjärde AP-fonden som sedermera gav upphov till den femte AP-fonden -- även detta var ett stort löftesbrott! Nu skall också första till tredje AP-fonden användas för att socialisera ägandet. Regeringen har här i riksdagen i år drivit igenom det s.k. SIB-invest som för ett antal miljarder, fem till att börja med, skall användas till att förstatliga ägandet. Samtidigt har regeringen drivit igenom ett antal s.k. riskkapitalbolag som också de skall medverka till att förstatliga ägandet. På punkt efter punkt tar man steg efter steg för att socialisera ägandet. Detta leder med naturnödvändighet till att förtroendet för svensk ekonomisk politik och svensk ekonomisk utveckling rubbas. Det var synd att statsministern överhuvud taget inte berörde detta, men det finns i dag en allvarlig förtroendekris inom och utom landet när det gäller Sverige som investeringsland, som tillväxtland och som framtidsland i fråga om ekonomisk utveckling. Detta är sämsta tänkbara tidpunkt att komma med signaler om att nu skall socialismen stärkas i Sverige. Pensionerna, om de skall tryggas, kräver mindre av socialism i Sverige. Med mer av socialism blir det faktiskt mindre av pensioner.

Herr talman! Det paradoxala är att under de borgerliga regeringsåren fick vi mer av statligt ägande inom industrin, medan det statliga ägandet har minskat under den socialdemokratiska regeringstiden. Så är det faktiska förhållandet. I dag diskuterar vi en helt annan sak, nämligen om AP-fonderna kan spela en roll, liksom livförsäkringsbolagen gör, för att bidra till det riskkapital som behövs och på detta sätt tryggas pensionerna för framtidens ATP-pensionärer. Jo, Bengt Westerberg, jag anser att det skall finnas en gräns för placeringen. Jag angav en tänkbar gräns och det är den som bilförsäkringsbolagen har i dag. Jag anser absolut att en sådan gräns skall slås fast. Men det är rimligt att vi tar ställning till det efter det att vi har fått frågan ordentligt belyst. Jag tycker det att Bengt Westerbergs åberopande av Industriförbundets ordförande på något sätt förtar effekten av mitt argument att experten och ekonomen Meyerson anser att AP-fonderna skulle kunna spela en konstruktiv roll för svenskt näringsliv. Jag kan inte tänka mig att Meyerson skulle stödja ett förslag som skulle få sådana konsekvenser som Bengt Westerberg och Carl Bildt utmålar. Det är helt klart att Bengt Westerberg och Carl Bildt av någon anledning överargumenterar på den här punkten. ATP är inte någon humbug vare sig systemet är uppbyggt med hjälp av placeringar till en del i näringslivet eller är uppbyggt av placeringar på annat sätt. Syftet är att åstadkomma trygghet för hundratusentals människor. Vi socialdemokrater diskuterar hur vi med något ändrade placeringsmöjligheter skall kunna öka denna trygghet. Det är vad det handlar om, och jag tycker nog att man på den punkten kan bli trodd på sitt ord. Jag tycker inte att jag har någon anledning att ta ställning till ett förslag som -- i det skick som jag har sett det -- omfattar ett par sidor om ett jätteproblem, när LO-kongressen nästa vår skall lägga fram sitt förslag. Jag har den respekten för arbetsmarknadens parter -- vare sig det är fråga om arbetsgivarsidan eller löntagarsidan -- att de skall få utveckla sina tankar och idéer innan man sågar av dem genom att säga: Det är inte någon idé att ni över huvud taget sysslar med den här frågan. Detta handlar ju om deras medlemmars trygghet på ålderdomen. Då är det väl rimligt att de får möjlighet att utveckla sina förslag. Sedan skall jag ge besked om vad jag anser om det konkreta förslag som LO kommer att lägga fram, möjligen om ett havlår.

Herr talman! Ingvar Carlsson vidhåller att syftet med detta förslag är att trygga pensionerna. Men om man skulle låta AP-fonderna placera t.ex. 20 % i stället för som i dag 10 % i aktier, skulle detta om vi antar en betydligt högre avkastning på aktier än obligationer -- låt oss säga långsiktigt 5 %, vilket troligen är väldigt optimistiskt -- tillföra 2 miljarder kronor per år, och 2 miljarder kronor per år tryggar inte pensionerna för några tusentals människor. Det enda som kan trygga pensionerna för alla ATP pensionärer i dag och i framtiden, framför allt i framtiden, är en ekonomisk tillväxt. Då måste vi ställa oss frågan: Hur skall näringslivet i Sverige bäst förvaltas för att vi skall få en ekonomisk tillväxt i framtiden? Min övertygelse är att ett enskilt förvaltat näringsliv kommer att ge oss en högre tillväxt än ett näringsliv där staten är dominerande ägare. Observera att om de stora LO-fonderna införs, tre gånger så stora som dagens fonder, så spelar det ingen roll med en ägarbegränsning som innebär att t.ex. 20--25 % får placeras i aktier. Fonderna kommer ändå att bli dominerande i det svenska näringslivet. I sitt interpellationssvar sade Ingvar Carlsson att ett av skälen till att regeringen vill ha den fria placeringsrätten är att den skulle medverka till att öka sparandet i Sverige. Som jag sade i mitt inledningsanförande kommer inte sparandet att påverkas ett enda dugg av om AP-fonderna får placera i aktier i stället för i obligationer. Detta är inte någon lösning på problemet med bristen på sparande som regeringen på det här sättet har velat göra gällande. Ingvar Carlsson återkommer till parallellerna mellan de privata försäkringsbolagen och AP fonderna. Men det rör sig ju om två helt olika saker. Försäkringsbolagen bygger på frivilligt sparande, och pensionsutbetalningarna är helt beroende av vilken avkastning det blir på det kapital som försäkringsbolagen förvaltar. Försäkringsbolagen betalar skatt på avskastningen på bolagen och även på försäkringssparandet. AP-fonderna däremot är uppbyggda av skattemedel. Det är statliga fonder. Ingen pensionär är beroende av vilken avkastning AP-fonderna ger. De betalar ingen som helst skatt. Vi talar om två vitt skilda saker. Det går inte att dra några paralleller mellan dem och säga att placeringsreglerna för den ena institutionen skall vara desamma som för den andra. Sedan säger Ingvar Carlsson igen att han inte vill ta avstånd från LO-förslaget. Men Ingvar Carlsson säger att han är beredd att avstå från många andra ormiliga förslag som cirkulerar i debatten. Men detta är naturligtvis känsligt. Samtidigt minns vi alla väl att det ofta är LO som bryter väg och som talar om hur det skall bli, och sedan följer partiet efter. Och om igen, herr talman, tycks det bli på det sättet, vilket jag djupt beklagar.

Herr talman! Statsministern återvänder till vad som i och för sig är en väletablerad myt, nämligen att man under socialdemokratiska regeringar under 1980-talet har avsocialiserat näringlivet. Men det är en myt, och den är felaktig. Statsägandets andel av börsvärdet har ökat från ca 3 till ca 11 %, genom löntagarfonder och genom de andra utnyttjandena av olika fonder som har gjorts. Sverige har socialiserat ägande under socialdemokratisk ledning. Socialdemokraterna har inte talat så mycket om det, vilket jag på goda grunder kan förstå, men det är ett faktum att det är detta som socialdemokraterna har gjort. Bengt Westerberg berörde delar av argumenten mot varför parallellen med de privata försäkringsbolagen är så felaktig. Låt mig också erinra statsministern om att försäkringsbolagen icke har rätt att placera det egentliga försäkringskapitalet, dvs. det som motsvarar vad man kallar den försäkringstekniska skulden, i aktier. Försäkringsbolagen är i lag förhindrade att göra detta. Men AP-fonderna skulle få rätt att fullt ut placera kapital i aktier, en rätt som försäkringsbolagen de facto inte har när det gäller det egentliga försäkringskapitalet. Det som i så fall krävs är att man först ändrar lagen för försäkringsbolagen och därefter ändrar lagen för AP-fonderna. Men då blir väl det socialistiska syftet väl uppenbart. Sedan vill jag bara notera att statsministern alls inte har någon neutral attityd till LO-förslaget om att AP-fonderna, efter det att socialdemokraterna har fått rätt att använda dem för att socialisera ägandet, skall tredubblas och byggas ut till rena superfonder. Formuleringarna i interpellationssvaret är entydigt positiva till LO-modellen. Statsministern säger att det bidrar till lösningen av många problem. Han tar ännu inte formellt ställning för det, men han ger det sitt moraliska stöd. Och det är en politisk signal så god som någon. Investeringar är vad Sverige behöver för att vi skall få den tillväxt som krävs för att vi skall kunna klara framtidens pensionsbetalningar. Om det är något som jag tror skrämmer bort investeringar ur Sverige så är det nya signaler om socialisering av ägandet, om utbyggd statskontroll och utbyggt statsägande. Dessa signaler är farliga för svensk ekonomi. Och jag upprepar: Pensionsargumentet för att motivera socialism är humbug. Det handlar verkligen om ulven i fårakläder.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig varför regeringen inte har beslutat om en proposition om bilavgifter och hur regeringen vill prioritera arbetet för att klara de nationella miljömålen i Ett förslag till bilavgifter i form av områdesavgifter för motorfordon har lämnats av Storstadstrafikkommittén i dess betänkande Storstadstrafik 3. Detta förslag har formen av en ramlag som innebär att regeringen under vissa förutsättningar skulle kunna ge en kommun rätt att ta ut bilavgifter för att minska biltrafiken inom kommunen och därigenom också de utsläpp, buller och andra miljöstörningar som orsakas av denna trafik. Övervakningen av det av STORK förordade avgiftssystemet skulle skötas av särskilda bilavgiftsövervakare. Under remissbehandlingen har STORK:s förslag till bilavgifter mött kritik främst då det gäller rättssäkerheten. Bl.a. av detta skäl avser regeringen att inte lägga fram förslaget om bilavgifter för riksdagen. Enligt regeringsförklaringen avser regeringen att presentera förslag för riksdagen om ökade insatser för miljövänliga trafiksystem i de tre storstadsområdena. Jag vill i detta sammanhang erinra om det uppdrag som regeringen gett till de tre s.k. storstadsförhandlarna. Enligt direktiven skall var och en av dessa förhandlare med berörda parter inom en särskild storstadsregion utarbeta överenskommelser som syftar till att genom åtgärder i det samlade trafiksystemet förbättra regionens miljösituation, öka tillgängligheten samt skapa bättre förutsättningar för regionens utveckling. Storstadsförhandlarna skall redovisa resultatet av sina överväganden senast den 15 Vidare vill jag redovisa att regeringen avser att i den miljöpolitiska proposition som kommer att föreläggas riksdagen i början av nästa år behandla frågor om trafikens miljöeffekter. I denna proposition kommer särskilda åtgärder att föreslås som syftar till att minska trafik-, miljö och hälsoproblemen i storstadsområdena. Regeringen kommer också i internationella sammanhang liksom hittills med kraft att verka för att de skadliga verkningarna av motorfordonstrafiken reduceras.

Herr talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Men det känns litet avslaget. Vi vet ju alla vad bilismen ställer till med i form av miljöförstöring, olyckor, buller, ohälsa och förstörda kulturskatter. Vi har riksdagsbeslut för målen i miljöpolitiken om minskning av utsläpp. Dessa mål måste föras ned på regional och lokal nivå och utlösa handlingsplaner, så att de kan förverkligas. Med den utveckling som nu råder på trafiksidan finns det små eller inga möjligheter att uppnå dessa mål. Nog var väl målen allvarligt menade när beslut fattades och när konventioner skrevs under? Storstadstrafiken ökar kraftigt och snabbt. Situationen är redan olidlig för dem som lever och verkar i t.ex. Stockholmsområdet. Regeringen har sagt nej till förslaget om biltullar. Regeringen verkar handlingsförlamad när det gäller att kläcka nya idéer för att klara problemen och de uppsatta målen och hänvisar till utredningar när problemen bara ökar. För att komma till rätta med problemen måste framför allt spårburen kollektivtrafik byggas ut och göras prismässigt konkurrenskraftig t.ex. genom sänkning av priserna. För det fordras pengar som måste tas ut av den trafikgren och av dem som bidrar till att öka trafiken. Vi är just nu inne i en ekonomisk kris som bl.a. beror på överstor materiell konsumtion. Ett sätt att börja komma till rätta med problemen är att man hjälper till att sänka drivsmedelsförbrukningen. Vi minskar då importen, vi förbättrar bytesbalansen, och bäst av allt, vi kan förbättra miljön och minska utsläppen och alla dess skadeverkningar. Hur skulle det vara om regeringen funderade över: -- att ge möjligheter till en rimlig regional beskattning av drivmedel, -- att införa en kollektivtrafikavgift för verksamheten räknat på antalet anställda, eftersom arbetsplatser driver upp resandet och trafikvolymen kraftigt och därmed investeringsbehoven, -- att införa en gatuutrymmesavgift för dem som har registrerade bilar. Om avgiften blir tillräckligt hög kan den berättiga till fri parkering där parkering är tillåten och till ett månadskort för resor med kollektivtrafiken. att avskaffa de privata förmånerna med företagsbilar, dvs att avskaffa avdragsrätten för företagen för körning som inte är direkt hänförlig till verksamheten, -- att avstå från att ta ut moms på kollektivtrafiken till lands och till sjöss, så att fler människor åker på ett miljövänligt sätt, -- att medverka till att nya trafikleder inte byggs. De drar till sig mer vägtrafik. att medverka till att sänka fordonshastigheterna för att minska trafikolyckor, minska buller, utsläpp osv., -- att skattemässigt verkligen premiera små fordon som drar litet bränsle, -- att aktivt medverka till att fordon i stadstrafik körs på biobränslen eller el, förutsatt att såväl biobränslena som elen tas fram på ett ekologiskt rimligt sätt?

Herr talman! Carl Frick hade en rad förslag. Det var i stort sett en upprepning och en uppräkning av förslagen i storstadstrafikkommitténs betänkande. Det betänkandet har remissbehandlats och utgör ju ett av underlagen i det arbete som pågår med en miljöpolitisk proposition. När vi är färdiga med det arbetet får vi återkomma och redovisa vilka förslag som vi bedömer vara rimliga och möjliga att genomföra. Carl Frick anförde kända argument, som att förstärka och bygga ut kollektivtrafiken. Han sade att det behövs mycket pengar för det ändamålet, och det är ju väl känt. Det är också väl känt att det saknas pengar i den statliga budgeten för nya ändamål. Det vore intressant att höra om Carl Frick ville medverka till att stärka inkomstsidan för att klara de ökade utgifterna. Att minska skatteintäkterna genom att ta bort moms rent generellt på kollektivtrafiken medverkar inte till att öka medelstillgången för att bygga ut kollektivtrafiken. Sedan talade Carl Frick om att införa en regional beskattning av drivmedel för bilismen. Det har varit en ganska intensiv diskussion om beskattningen av bensin under den senaste tiden. Jag hörde inte att miljöpartiet i den diskussionen krävde höjningar av bensinskatten. Däremot var det många i debatten som krävde sänkningar av bensinskatten. Även om man kan ha förståelse för det kravet, är det otvetydigt så att det skulle minska våra möjligheter att agera till förmån för kollektivtrafiken. Jag tror inte heller på den praktiska möjligheten att införa en regional beskattning av drivmedel. I synnerhet tror jag att det vore en utomordentligt olämplig metod i storstadsregioner, med de avgränsningsproblem som skulle uppkomma då. Därmed har jag besvarat en av de frågor som berörs i storstadstrafikkommittén. Låt mig konstatera att utvecklingen när det gäller bensinpriser verkligen har inneburit att man nu kan se en dämpning av biltrafiken -- på gott och ont. För naturligtvis är minskad trafik av godo ur miljösynpunkt, men trafiken i allmänhet fyller ju också en viktig funktion i samhället för människors rörelsefrihet, valfriheten att resa och att ta sig till jobbet och för produkter som skall transporteras. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att förslag om områdesavgifter inte kommer att läggas fram men att vi arbetar vidare för att hitta insatser för att förbättra trafikmiljön. I det arbetet är det, som jag sade i mitt första anförande, väldigt viktigt vad vi gör internationellt. Jag skulle betrakta det som en av de allra viktigaste uppgifterna. Jag kan försäkra Carl Frick att vi på det området arbetar med stor kraft.
Herr tamlan! I trafikdebatterna får man kanske finna sig i att upprepa en del kända argument beträffande de skador och bekymmer som storstadstrafiken och massbilismen faktiskt innebär för människor, natur och våra konstföremål. Då måste en av de viktigaste åtgärderna vara att försöka hitta vägar att minska massbilismen och hjälpa människor till alternativ, nämligen spårbunden kollektivtrafik. Vi har i våra budgetalternativ, som vi presenterat två gånger i riksdagen, klart och tydligt visat vår vilja att finansiera investeringar på spårbunden kollektivtrafik. Det finns att läsa i våra motioner, så jag behöver inte upprepa det. Vi har inte argumenterat för att vi skall sänka bensinskatten. Däremot har vi sagt att det för glesbygdsbor kan finnas anledning att se över avdragsbestämmelserna för att underlätta för människor i glesbygden att åka till och från sitt arbete. Men att införa regionala drivmedelskatter kan vara ett sätt att faktiskt försöka att bidraga till att lösa de akuta problem som finns i storstadsområdena. De är väl kända i Stockholmsområdet och i Göteborgsområdet. Det finns en mängd utredningar som visar att bilismen långt ifrån bär de kostnader som den skapar i samhället. Det är inget tvivel om att trafik är viktig, människor har ju behov att komma till och från sitt arbete. Men det är viktigare att försöka hjälpa människor att ta sig till och från arbetet, att sköta distributionen, osv., på ett sätt som tillfogar samhället, människorna och naturen så få skador som möjligt. Detta måste vara en bärande målsättning. Det är ett arbete som vi verkligen ställer upp för, och det är en av huvudpunkterna i många av våra program att medverka till sådant. Därför är det viktigt att man från regeringens håll verkligen driver dessa frågor med kraft. Jag får inte den känslan när jag läser kommunikationsministerns svar. Det verkar mycket svalt, men det är allvarliga frågor. Det är med stort intresse som jag ser fram mot den miljöpolitiska propositionen. Jag får dock säga: Än så länge har jag inte stora förhoppningar. Jag hoppas i så fall att mina förhoppningar skall komma på skam -- det kan ju vara trevligt någon gång.

Herr talman! Jag får meddela att interpellation 37 Hasselön ej kan besvaras inom den föreskrivna tiden på grund av interpellantens hinder att ta emot svaret. Jag har kommit överens med Gunnar Björk om att besvara interpellationen den 23 november

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är medveten om brister i socialtjänstlagen och om förslag kommer att läggas fram avseende förändringar i densamma. Sten Anderssons fråga är föranledd av den massmediala uppmärksamheten kring en intern granskning som gjorts i Malmö av vissa socialbidragsärenden. Kommunen själv gör nu en grundlig genomgång av samtliga uppmärksammade ärenden. Kommunen har dessutom själv begärt länsstyrelsens inspektion. Jag har därför inte för avsikt att kommentera detta. Sten Andersson vill ge sken av att ekonomiskt bistånd betalas ut till personer som kan, men inte vill, arbeta. Sten Andersson vet lika väl som jag att den som kan arbeta måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att kunna få socialbidrag. På den punkten råder det ingen tvekan. Socialtjänstlagen är ett uttryck för samhällets solidaritet med människor som av olika skäl inte klarar sin ekonomiska försörjning eller är i behov av annat bistånd. Jag är helt övertygad om att den helt överväldigande delen av människor som får bistånd lever i en sådan situation att biståndet är fullt berättigat. Undantagsvis förekommer att människor lämnar bedrägliga uppgifter och på så sätt kan lura sig till bistånd. Ett sådant beteende är olagligt och skall självfallet beivras i vanlig ordning. Men jag upprepar att detta är undantag. Jag vill med skärpa ta avstånd från Sten Anderssons svepande påstående att socialtjänstlagen används av personer som inte besitter moral och sanningsenlighet. Från helt andra utgångspunkter än Sten Anderssons har framförts att det finns behov av preciseringar i socialtjänstlagen. Betänkandet har i vanlig ordning remissbehandalts, och remisstiden har gått ut i dagarna. Jag vill avvakta en sammanställning av remissvaren på detta betänkande, men jag kan mycket väl tänka mig att det finns behov av en ytterligare översyn av lagen med uppgiften att undersöka behovet av preciseringar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är rätt, som statsrådet säger, att min fråga baserar sig på olika undersökningar i Malmö, där man har kommit fram till att det förekommer slapphet och slöhet när det gäller socialbidragsutbetalningarna. Det irriterar många malmöbor. Om det inte irriterar statsrådet är för mig ointressant, men det irriterar många malmöbor, fullständigt berättigat, att man har kunnat handha deras skattepengar på det vis som har skett. Jag kan förstå det ensamstående sjukvårdsbiträdet och butikskassörskan som tidigt på morgonen måste åka och lämna sina barn på dagis och arbeta åtta timmar för en lön i stort sett motsvarande den summa som hon i dag erhåller i socialbidrag, trots att hon inte gör någonting. Jag understryker det jag har sagt i min interpellation att den som kan men inte får arbeta, på grund av sjukdom, brist på arbete, skall ha en relativt hygglig standard. Men då det gäller den som kan arbeta men inte vill göra det borde lagstiftningen skärpas. Det är väsentligt. År 1986 strejkade socialsekreterarna i Malmö. Då fick politikerna gå in, kontrollera och betala ut socialbidragen. Då fann man att det hade betalats ut mycket mer pengar än enligt gällande normer, de normer som man kanske kritiserar i dag men som i princip skall täcka hur mycket som helst. I många fall hade man alltså betalat ut mer pengar än enligt normerna. Då begärde tre moderater -- Lena Roslund -- olika former av kontroll. Det visade skrämmande resultat. I en distriktsnämnd begärde man en kontroll av vart 30:e fall. 33 fall kontrollerades, och samtliga 33 hade fått större ersättning än enligt normerna. Efter det här skrek socialarbetare och även socialdemokrater i kör att de aktuella rapporterna var felaktiga. Ofta gjorde man det innan man ens hade sett rapporterna, egendomligt nog. Statsrådet säger att kommunen har satt i gång en internrevision och att man har begärt att länsstyrelsen skall kontrollera uppgifterna i fråga. Men vi moderater har begärt att statsrevisionen skall göra en kontroll. Där kan man mycket mera om förhållandena i Malmö. Men socialdemokraterna har sagt nej. Jag misstänker, herr talman, att det här blir på precis samma sätt som i en annan fråga som vi har kunnat följa i Sverige under årens lopp. I fråga om Bofors skulle man ju tvätta byken enligt min namne, utrikesminister Sten Andersson. Jag tror alltså att det blir samma tvätt här. Det kommer att bli en meningslös kontroll som slutar i noll och ingenting. Jag har frågat om statsrådet är villig att medverka till en ändring av lagstiftningen, så att det inte går att driva med de människor som jobbar varje dag och som betalar skatt. Dels finns det ju en slapphet bland dem som betalar ut pengarna, dels förekommer det fusk bland många av dem som får bidrag. Detta vet alla utom, tydligen, statsrådet Jag skall inte trötta statsrådet med att ta upp olika fall som det har stått om i tidningarna och som är många till antalet och synnerligen svårförklarliga. Men det har t.ex. hänt att man har skickat bidrag varje vecka till personer som har befunnit sig i Indien eller Rumänien. Hur kan det förklaras? En dansk kom över till Malmö, för att ta ett annat exempel, och stannade ett halvår. Han fick bidrag. Men jag tycker att han i stället skulle ha fått en returbiljett till Danmark. Han hade inga ambitioner att arbeta. Gå ut på en byggarbetsplats i Malmö och förklara hur det ligger till, statsrådet! Det lär bli en mycket svår uppgift. När det sedan gäller socialtjänstlagstiftningen så har det ju hänt att nämnden har sagt att det, med hänvisning till ett grovt felaktigt handlande, inte går att betala ut några pengar. I ett fall var det en klient som hade tappat en summa om 4 000 kr. och som därför behövde mera pengar. Då sade alltså nämnden nej. Personen i fråga överklagade då till länsrätten, som gav klienten rätt med följande motivering. Eftersom den här personen har tappat pengar tidigare, måste det vara rätt även den här gången, så han skall ha sina pengar. Men vilken truckförare t.ex. på en arbetsplats i Malmö kan komma till sin arbetsgivare och säga att han dagen innan tappat halva lönen och att han därför vill ha hälften av lönen av sin arbetsgivare? Det fordras någon rim och reson om det skall gå att förståelse för ett sådan här system. Jag förstår att många människor är irriterade. Men, herr talman, morgonen gryr och den ser solig och varm ut. Enligt uppgifter som jag har inhämtat kommer nämligen även ledande socialdemokrater inom Kommunförbundet att begära en skärpning av gällande lagstiftning. I den här frågan, liksom i många andra frågor, kommer vi under den närmaste tiden att få se att socialdemokraterna tvingas acceptera moderaternas politik och förslag.
Herr talman! Jag kommer även fortsättningsvis i debatten med Sten Andersson i Malmö att avhålla mig från att kommentera de aktuella fallen i Malmö. Jag utgår från att Sten Andersson menar att länsstyrelsens inspektion är en inspektion som sker från neutrala utgångspunkter. Statliga länsstyrelsen har ju samma ställning i det fallet som riksrevisonsverket. Jag antar att det var det som Sten Andersson avsåg när han talade om att moderaterna hade begärt en inspektion. Det är naturligtvis resultaten av den inspektionen som blir vägledande för hur man skall bedöma det som har hänt i Malmö. Innan de resultaten föreligger kan jag för min del inte diskutera dessa saker. Återigen vänder jag mig dock mot den svartmålning och det misstänkliggörande som ligger bakom allt det som Sten Andersson säger när han skildrar socialtjänstlagen och socialarbetarnas arbete med att ge människor den yttersta hjälpen, som ju socialbidraget är till för. Jag vidhåller att det arbetet, den hjälpen, i de allra flesta fall sker helt i linje med de avsikter som regeringen och riksdagen haft beträffande socialtjänstlagen. Där tror jag inte att Sten Andersson kommer att finna stöd någon annanstans med tanke på den mycket extrema ståndpunkt som han nu intar. Jag skulle bli mycket förvånad om riskdagen, som en följd av det som hänt i Malmö, skulle vara beredd att skärpa socialtjänstlagen i den riktning som Sten Andersson vill, nämligen mot en generell försämring av möjligheterna att få socialhjälp. Det framgår ju alldeles tydligt av det sätt på vilket Sten Andersson skildrar problematiken.

Herr talman! Statsrådet vidhåller att det är korrekt att länsstyrelsen granskar de här uppgifterna. Men samtliga borgerliga partier i Malmö ville att statsrevisionen i Malmö skulle göra den här granskningen. Man ansåg att denna var bättre lämpad att göra det än de människor som finns på länsstyrelsen. Från socialdemokratisk sida har man dock sagt nej. Då finns det alla skäl i världen att misstänka att det partiet, som ju över allt är i gungning, inte vill att dess ''fögderi'' skall granskas. Låt mig ta ett annat exempel som anknyter till Malmö. Under den borgerliga tiden fanns det inom varje socialdistriktsnämnd en kontrollgrupp med politiker som kunde gå in och granska ärenden. 1988 togs den möjligheten bort. Vad man i dag diskuterar i nämnderna är kanske förlusten av en kaffekassa om 300 kr. detta samtidigt som nämnderna dräneras på hundratusentals kronor om dagen. Totalt betalar man nämligen ut 15 miljoner varje dag i socialhjälp i Malmö. Och kontrollmöjligheterna i det avseendet har alltså socialdemokraterna stoppat. Men det är politikerna som har ansvaret för verksamheten. De får stå till svars för vad som hänt en gång vart tredje år. I statsrådets parti i Malmö -- vi vet dock att det inte dröjer så länge tills det blir en ändring -- får de som har ansvaret inte ha någon insyn. Att ha den insynen är väl det minsta man kan begära, men beträffande den möjligheten säger man nej i Statsrådet vidhåller att han har rätt. Jag har inte särskilt mycket pengar. Men jag skulle kunna slå vad med statsrådet om att vi, när de här rapporterna väl föreligger, kommer att få se skrämmande interiörer. Det gäller t.ex. socialsekreterare, som visat slapphet i arbetet. Men man har i dessa dagar t.o.m. erkänt att det blivit fel då och då. När de här rapporterna började diskuteras menade man dock att allting var korrekt handlat. Men nu när marken börjar bränna under fötterna kan man tänka sig att tala om att något fel vid något tillfälle begåtts. Jag kan som exempel nämna att en familj, som hade bott på hotell i Malmö, plötsligt fick bo på stadens dyraste hotell, Sheraton, för tusentals kronor per dygn, trots att det fanns billigare alternativ. Jag gratulerar statsrådet om han lyckas försvara och förklara ett sådant handlande hos malmöborna. Det blir en mycket svår uppgift.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig 1. om jag är beredd att medverka till att vård och omsorger undantas från skattestoppet, och 2. om inte, vad jag tänker vidta för åtgärder för att kommuner och landsting skall kunna bedriva sin verksamhet på ett humant och effektivt sätt. Låt mig först erinra om att syftet med skattereformen är att långsiktigt stärka landets ekonomi, vilket är av betydelse också för landets kommuner. Det kommer att bli lönsammare för enskilda att arbeta och spara och dyrare att låna. För att värna den sociala tryggheten är reformen finansierad. I reformen ingår höjningar av barnbidrag, bostadsbidrag och pensionstillskott. Ett led i reformen är det kommunala skattestoppet. Jag vill som svar på Gudryn Schymans första fråga säga att det inte är möjligt att göra några undantag från detta skattestopp. Kommunerna måste i detta läge prioritera sin verksamhet och pröva hur resurserna bäst skall användas. Hur den enskilda kommunen väljer att prioritera är givetvis kommunens sak att avgöra utifrån lokala förhållanden och den ekonomiska situationen. Jag anser att det är viktigt att företrädarna för kommuner och landsting tar ansvar för de avvägningar som måste göras. Jag vill som svar på Gudryn Schymnas andra fråga erinra om att det såväl inom barnomsorgen som inom äldreomsorgen sker en betydande utbyggnad i kommunerna. Enligt preliminära beräkningar kommer ca 30 000 nya platser inom barnomsorgen att komma till stånd under 1990. När det gäller äldre och handikappomsorgen har regeringen nyligen lagt fram förslag om en omfattande reform beträffande ansvaret för service och vård till äldre och handikappade. Förslaget innebär att primärkommunerna ges ett samlat ansvar för äldreoch handikappomsorgen. Det ger ökade möjligheter att bättre än i dag hushålla med resurserna och att ge de äldre och handikappade en bättre vård och service. Reformen innebär att staten under fem år tillskjuter 5,5 nya miljarder till äldreomsorgen. Pengarna skall bl.a. användas till utbildning av personal, utbyggnad av boendealternativ samt stöd till byggande av gruppbostäder för åldersdementa och psykiskt utvecklingsstörda. Inom individ och familjeomsorgen pågår ett förändringsarbete bl.a. när det gäller utsatta barn och ungdomar, narkotikafrågorna och socialbyråernas arbetssätt.